Herr talman! Vi har inte längre samma ambitionsnivå, säger Lars Ulander — och hämtar styrka från Veckans Affärer — som regeringen hade 1977 och 1979. Alltjämt handlar det om en jämförelse med förhållandena under en icke socialistisk regering. Jag vill betona detta. Det är inte någon jämförelse med ett år under en socialdemokratisk regeringsperiod. Jag skulle kunna tillägga att vi alltjämt har en högre ambitionsnivå än den socialdemokratiska regeringen hade. Jag kan försäkra Lars Ulander — och Veckans Affärer också för den delen — att vi har kvar samma höga ambitionsnivå. Men man måste kunna anpassa instrumenten och arsenalen av åtgärder som man bekämpar arbetslösheten med. Vad vi har gjort är att vi justerat den ekonomiska politiken och därmed givit ökade förutsättningar för näringslivet att komma igen på världsmarknaden. Vi märker nu också att näringslivet har fått ökade förutsättningar att göra detta. År 1972 tryckte regeringen tillbaka arbetslösheten, säger Lars Ulander. Det skulle vara den stora skillnaden jämfört med i år. Låt oss granska detta påstående litet närmare. I januari 1972 var arbetslösheten 3,5 96. I april samma år var den 2,8 96, vilket innebär en tillbakatryckning med 0,7 procentenheter. I januari i år var arbetslösheten 3,6 96, alltså 0,1 procentenheter högre än i januari 1972. I april i år var den 2,6 Ze. Tillbakatryckningen var alltså 1 procentenhet. Också detta påstående från Lars Ulander faller, därför att det helt enkelt inte var riktigt. Jag har från socialdemokratiskt håll inte hört något motargument mot mitt påstående, belyst med ett räkneexempel, att det alternativ som socialdemokraterna uppenbarligen tänker stödja här i dag är en försvårande omständighet i avtalsrörelsen. Det urholkar löntagarnas köpkraft mer och är mer ogynnsamt för en försäkrad eller löntagare vilken som helst än det förslag som regeringen lägger fram. Det är inte fråga om några marginella skillnader. För en LO-medlem är socialdemokraternas förslag tre gånger så dåligt och för en TCO-medlem fyra gånger så dåligt som regeringens förslag. Tystnaden kan inte innebära annat än ett accepterande av att det förhåller sig på det sättet. Jag har däremot svårt att förstå att socialdemokraterna inte har tänkt igenom detta, innan de lägger fram sitt förslag. Till slut, herr talman, vill jag rikta mig till Lars-Ove Hagberg. Det vore som sagt önskvärt med ett ekonomiskt utrymme för en allmän arbetslöshetsförsäkring. Jag hoppas att den dagen skall komma inte alltför långt framåt i tiden. Också i en allmän försäkring måste det självfallet finnas regler om när man blir utförsäkrad. Problemet med att en del går arbetslösa så länge att de blir utförsäkrade skulle inte automatiskt lösas med en allmän försäkring. Så det här med de demokratiska spelreglerna. Vad jag sade, Lars-Ove Hagberg, var att vpk inte har förstått eller i varje fall inte respekterar spelreglerna för parlamentarisk demokrati, som innebär att det är parlamentet som hyser acceptans eller inte för den regering som sitter och att detta inte är någonting för utomparlamentariska storheter. Sedan får man och skall man använda sina möjligheter att strida på arbetsmarknaden alldeles fritt, utan inflytande från statsmakternas sida. Jag skulle gärna utveckla min syn på fackföreningarna, men den har Lars-Ove Hagberg uppenbarligen tagit del av i den åberopade tidningsartikeln. Jag vill bara understryka att jag tycker det är naturligt, om man är löntagare, att tillhöra en facklig organisation. Jag tror att rekryteringsbasen blir större om en sådan organisation i första hand agerar just som facklig organisation och inte politiskt. Det är denna skillnad som LO också ser och drar samma slutsats av som jag, medan Lars-Ove Hagberg drar en annan slutsats.

Herr talman! Jag deltar i denna debatt i stället för Bernt Nilsson, som har blivit förhindrad. Det var intressant att sitta och lyssna på arbetsmarknadsministern. Hans inlägg hade en doft av vad som sägs skall förekomma i den här lokalen vid senare tillfälle. Det är ju meningen att det skall spelas teater här en gång, och större illusionsnummer för att försöka förklara för arbetslösa människor att de kommer att få det bättre av det förslag som regeringen nu presenterat när det gäller arbetslöshetsförsäkringen får man leta efter.

Jag skulle också vilja fråga arbetsmarknadsministern: Med vilken ambition har ni i den nuvarande regeringen åtagit er regeringsansvaret? Är det för att göra det sämre för människorna här i landet eller är det för att försöka göra det bättre? Arbetsmarknadsministern säger att det måste vara något fel på socialdemokraterna, som inte kan acceptera att man nu strävar till en återgång till 1974 års nivå när det gäller arbetslöshetsförsäkringen. Jag måste säga att är detta en målsättning för folkpartiet i regeringsställning, då är folkpartiet numera ett nykonservativt parti och letar upp det allra sämsta som finns inom det man kan kalla konservatism. Det är inte meningen att plocka fram det som var sämre tidigare och försöka applicera det på den nuvarande verkligheten. Jag har ställt de här frågorna därför att alla är medvetna om att frågan om arbetslösheten och därtill hörande bekymmer engagerar allt fler människor i samhället i dag. Förhandlingar om avskedanden och permitteringar har ökat i omfattning på ett sätt som vi inte skulle ha kunnat tänka oss i mitten av 1970-talet. Det ena företaget efter det andra varslar om permitteringar och avskedanden och i många fall total nedläggning av verksamheten. På många orter är det omöjligt att få en annan sysselsättning, därför att nya jobb är nästan obefintliga. Permitteringar och avskedanden upplevs av många som en ren katastrof. En av de första frågorna som en arbetslös ställer sig är: Vad skall jag leva av nu när jag blir arbetslös? Det handlar alltså om ersättningen från arbetslöshetskassan, som vi skall fastställa här i kammaren i dag. En allt större del av löntagarna här i Sverige har tyvärr kommit i kontakt med denna försäkringsform, därför att den givit dem den enda möjligheten till ekonomisk existens. Under en period på ett år, som slutade i mars 1982, hade exempelvis vårt största industribranschförbund på löntagarsidan, Metall, 20 76 av sina medlemmar korttidspermitterade. Deras arbetsgivare hade alltså permitterat de anställda under en kortare tid på grund av arbetsbrist. Detta hade i många fall inkomstförluster som följd. Varsel om avskedanden har också ökat mycket kraftigt. Ett avskedande följs i allmänhet av en längre arbetslöshetsperiod. Det är ganska vanligt i dag. I detta perspektiv är det alltså man skall se att nivån på ersättningen vid arbetslöshet skall sänkas ytterligare, när vi går emot en arbetsmarknad som blir allt kärvare. Det är i dag tyvärr inte ovanligt att anställda med tiotals års anställningstid bakom sig blir avskedade. De hittillsvarande bestämmelserna har inte varit så utformade att de möjliggjort full täckning för inkomstbortfall vid arbetslöshet. Det har de aldrig varit. Jag vill betona att även med bibehållna bestämmelser för A-kassan och en höjning av dagsersättningen till 280 kr., råkar en arbetslös ut för ett inkomstbortfall som det kan vara svårt att klara. Den av regeringen och utskottsmajoriteten accepterade nivån 230 kr. som högsta ersättning, kombinerat med allt längre arbetslöshetsperioder och stora prisoch hyresstegringar, är nästan omöjlig att klara för många familjeförsörjare. I en situation som vi har i samhället nu, med ökad arbetslöshet, är det märkligt att man från borgerligt håll låter allt fler människor drabbas av vad man kan kalla en ekonomisk tragedi. Detta borde på något sätt ha nått fram även till borgerliga ögon och öron. I förra veckan kunde vi i Värmland läsa en artikel i Värmlands Folkblad som beskrev hur en under senare år av arbetslöshet hårt drabbad byggnadsarbetare nu nödgades sälja sitt egna hem för att klara sig. Han är säkert bara ett fall av många liknande som de borgerliga företrädarna här i riksdagen är beredda lämna åt sitt öde. Sådana blir tyvärr konsekvenserna av en alltmer urholkad arbetslöshetsersättning. Jag har varje år sedan 1977 deltagit i debatten om A-kasseersättningen därför att jag har haft anledning att tidigare syssla med A-kassan som redogörare i Metall. Varje år har vi socialdemokrater i samråd med arbetslöshetskassornas samorganisation lagt fram förslag om ersättningsnivåer som de borgerliga vid varje tillfälle har gått emot. Den ersättningsnivå om 230 kr. som regeringen och utskottsgruppen i dag föreslår är den ersättningsnivå vi föreslog redan 1980. Man har således även här icke nått ända fram till vad det borde ha varit. Det har inte vid något tillfälle varit fråga om några överbud från vår sida, utan det har varit fråga om att försöka bibehålla den tidigare kompensationsnivån. Vi tror och vi vet att majoriteten av Sveriges medborgare inget högre önskar än att få förvärvsarbeta. Då är det vår skyldighet som valda beslutsfattare att se till att ingen drabbas av så stora ekonomiska försämringar vid arbetslöshet som regeringens förslag kommer att innebära. Vid exempelvis en ganska normal årsinkomst av 75 000 kr. blir det givetvis ett inkomstbortfall den dag man blir arbetslös. Inkomstbortfallet blir 65 kr. om dagen från den sjätte dagen — de första fem dagarna får man ju ingen ersättning för. Det innebär att en arbetslös i denna situation, med 75 000 kr. i årsinkomst, den första arbetslösa månaden förlorar 2 535 kr. eller ca 40 96. För varje ytterligare månad är sedan inkomstbortfallet 1050 kr. En arbetslöshetsperiod på ett halvår innebär för en sådan inkomsttagare ett minus i inkomsten på 7 800 kr. Om någon av de borgerliga partiernas representanter här i kammaren kan tala om för mig hur en familj ekonomiskt skall klara denna situation, skall jag gärna föra det vidare till de arbetslösa i landet. Sanningen är att allt fler arbetslösa måste begära socialhjälp för att klara sig. En nyligen gjord undersökning av LO-distriktet i Värmland ger klart belägg för detta. Denna undersökning har av länspressen följts upp med en rundringning till kommunernas socialkontor. Svaren ger tyvärr en alltför enhetlig bild. Arbetslöshet, utstämpling och en för låg KAS-ersättning anges som huvudorsaken till den kraftiga ökningen av socialhjälpen i länet. Resultatet av den nämnda undersökningen tyder på att de minskade utgifter för staten och företagen som uppnås genom en låg nivå på A-kasseersättningen slår tillbaka på kommunerna genom ökade kostnader för socialhjälp. Hårdast drabbas givetvis de kommuner som samtidigt får lägre skatteinkomster på grund av minskad sysselsättning. Många små orter med ensidigt näringsliv blir alltså dubbelt drabbade på detta sätt. Hamnar det stora företaget i kris med permitteringar och avskedanden som följd, minskar skatteintäkterna och ökar utgifterna för socialhjälp. Kassornas samorganisation har i många år krävt en höjning av ersättningsnivån. Samtidigt som arbetslösheten har ökat har ersättningsnivån sjunkit på ett helt oacceptabelt sätt. För en genomsnittlig metallarbetare täcks i dag enbart 60 26 av inkomstbortfallet vid fyra veckors arbetslöshet. Vem skall kunna klara sin normala standard på det? Nu vill regeringen och den borgerliga majoriteten fortsätta att övervältra ytterligare kostnader för A-kassan på den enskilde medlemmen. De förändringar som föreslås innebär stora höjningar av avgiften till A-kassan för de flesta fackförbund. Redan vid den alltför låga nivån 230 kr. om dagen innebär det minskade statsbidraget en dryg fördubbling av avgiften för exempelvis Metalls medlemmar. Arbetsmarknadsministern har här briljerat med en del siffror, som enligt honom visar att dessa avgifter inte slår speciellt hårt. Jag vill då lämna några uppgifter som jag har fått från Metall. Enligt dessa uppgifter måste avgiften vid den nu föreslagna nivån höjas till 17 kr. från nuvarande 8. En höjning av ersättningsnivån till 280 kr. enligt vårt förslag men med avgiftsfinansiering enligt regeringens och arbetsmarknadsministerns förslag innebär en månadsavgift på 43 kr. Det är helt omöjligt för kassorna och deras medlemmar att klara detta. Avgiften för innevarande fyraårsperiod är redan fastställd. En höjning kan således inte verkställas förrän det blir en ny kongress. Förslaget om de ändrade reglerna för A-kassorna slår hårt mot den enskilde medlemmens ekonomi, men även mot de fackliga organisationerna. Det präglas av likgiltighet för den arbetslöses ekonomi. Man kan också skönja ett visst drag av fientlighet gentemot den fackliga rörelsen. Värdet av det kontanta arbetsmarknadsstödet, KAS, har också urholkats sedan 1979. Från socialdemokratiskt håll föreslår vi en höjning av KAS till 100 kr. om dagen för att hjälpa de unga arbetslösa. Detta är vad jag tycker i denna fråga, och jag vill, herr talman, yrka bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer.
Herr talman! Sune Johansson ställer två frågor till mig. Den första är om de arbetslösa har fått det bättre eller sämre under de icke-socialistiska regeringarnas tid än de hade under socialdemokratisk regeringstid. Låt mig besvara den frågan med att upprepa siffrorna: Från 1974, då den nuvarande ordningen med beskattad dagpenning trädde i kraft, fram till den 1 januari 1977 höjdes ersättningen till de arbetslösa med 0 kr. Från den 1 januari 1977 till den höjning som vi nu föreslår har ersättningen höjts med 70 kr., eller 45 Jo. Det är svaret på den första frågan. Den andra frågan är: Med vilken ambition har vi åtagit oss regeringsmakten? Det skulle kunna beskrivas på många sätt, antar jag, men låt mig göra det så här: med ambitionen att sanera Sveriges ekonomi och att göra det under socialt acceptabla former. Ingenting är nämligen bättre för de svaga och utsatta i nationen än att ha en sund samhällsekonomi, och det är därför som vi inte kommer undan att anpassa vårt sätt att leva till de inkomster vi förfogar över. Poängen i detta resonemang är ju att den socialdemokratiska lösningen för oss djupare in i krisen. Om vi ersätter de besparingar som har genomförts med skattehöjningar, som i huvudsak har varit det socialdemokratiska alternativet, innebär det att momsen t.ex. skulle behöva ligga 15 procentenheter högre. Det är för så gott som samtliga familjer i så gott som samtliga inkomstlägen ett långt sämre alternativ. I dag diskuterar vi hur arbetslöshetsersättningen skall se ut. Socialdemokraterna föreslår att vi skall höja en avgift, som tar ett utrymme, vilket innebär att köpkraften försämras tre eller fyra gånger jämfört med att ta besparingen via medlemsavgiften. Till slut, herr talman: Sune Johansson säger att kassorna inte klarar de höjda avgifter som det nu är fråga om. Då är min fråga: Hur klarade man det 1974? Då finansierade man 20 26 via medlemsavgiften. Om vi återgår till den ordning som då genomtrumfades av er socialdemokrater som en stor reform och som vi biträdde och ville förändra och förbättra på några punkter och dessutom ville gå vidare med till en allmän arbetslöshetsförsäkring — hur kan det i dag bli en ordning som är oacceptabel? Kort sagt: Hur klarade kassorna detta 1974? På de här frågorna, både när det gäller finansieringen och när det gäller urholkningen och återgången till statens ansvar, har man inte från socialdemokratiskt håll kunnat ge något svar. Jag tar det som ett betyg på denna omläggning, nämligen att den i själva verket är minst lika bra som den socialdemokraterna en gång föreslog när de satt i regeringen.
Herr talman! Kompensationsnivån vid arbetslöshet har sjunkit — det kan väl inte ens arbetsmarknadsministern förneka. Jämförelsen måste gälla vad jag får i bibehållen ersättning som arbetslös från det ena året till det andra. Där behöver man inte använda sig av ord — det finns papper och siffror att ta fram som bevisar att kompensationsnivån vid arbetslöshet har sjunkit. Man får intryck av, när man lyssnar till de andra borgerliga företrädarna, att de tyckte att det var fel att vi från socialdemokratins sida accepterade en viss skillnad i kompensationsnivå vid sjukdom och vid arbetslöshet. Jag tolkar detta som något av ett indicium på att man från borgerligt håll kanske är ute efter att i nästa steg sänka kompensationsnivån vid sjukdom. Jag skulle vilja ta upp ytterligare en fråga med arbetsmarknadsministern. Han talade tidigare om en allmän arbetslöshetsförsäkring. Han skyllde då som i många andra sammanhang på socialdemokraterna och sade att det är deras fel att någon sådan inte har införts. Många frågar varför det inte finns någon allmän arbetslöshetsförsäkring. I ett pressmeddelande den 19 november 1981 frågade Lennart Bodström i TCO bl.a. om detta, och han påminde om att ett av de löften som den borgerliga trepartiregeringen skrev ini sin regeringsdeklaration år 1976 var att under mandatperioden införa en allmän arbetslöshetsförsäkring. Regeringen har alltså inte gjort någonting i det avseendet, utan man har i stället jobbat intensivt på att försämra ersättningen vid arbetslöshet, fastän man nu försöker få det till att man förbättrar situationen för de arbetslösa. Jag tror inte att man kan göra svart till vitt hur länge som helst, utan detta kommer naturligtvis att på det ena eller det andra sättet medföra en reaktion från människornas sida. De accepterar inte, och kan inte acceptera, att de skall leva nästan på ruinens brant därför att de råkar leva i ett samhälle som inte har en regering som har möjlighet att ge dem det de mest frågar efter: ett förvärvsarbete.

Herr talman! Mycket skrik för litet ull, lär han ha sagt som försökte klippa grisen. Man kommer osökt att tänka på det uttrycket, när man hör debatten i dag. Socialdemokraterna har bestämt sig för — någon gång för ganska länge sedan, tror jag — att ett icke-socialistiskt regeringsinnehav skulle leda till en social nedrustning. Det har det nu inte gjort, men övertygelsen är kvar oförändrad, och nu gäller det att försöka föra den vidare. Om argumenteringen är svag, då höjer man rösten. Det är väl därför tonläget är som det är i debatten, i dag liksom i tidigare debatter. Det har talats om människor på ruinens brant, och det har antytts misär och elände med anledning av det som riksdagen skall fatta beslut om i dag. Vad handlar det då om? Jo, det handlar om en sänkt nivå på statsbidraget till A-kassorna, som kan innebära en merkostnad för medlemmarna på i storleksordningen 70-100 kr. om året. Jag undrar i vilket tidevarv socialdemokraterna egentligen lever, när de tror att en svensk familj står och faller med några tior, kanske en hundralapp, på ett år. När socialdemokraterna tar det till intäkt för påståendet att det sker en social nedrustning och att man klämmer åt folk, visar det att de har fruktansvärt svårt att hitta mera realistiska angreppspunkter i sin kritik av den nuvarande regeringen. Ett annat socialdemokratiskt argument är att ersättningen till de arbetslösa skulle försämras. Det påståendet har framförts flera gånger i debatten. Men det är ju fel! Som också Ingemar Eliasson har påpekat flera gånger — för döva öron, uppenbarligen — innebär inte det som nu föreslås någon försämring. I kronor räknat innebär det en förbättring, en förbättring som i varje fall täcker inflationens verkningar under det gångna året med en viss marginal. Vi slår alltså vakt om den ekonomiska grundtryggheten för de arbetslösa. Vi öppnar dessutom en möjlighet att därutöver skaffa en standardtrygghet som sträcker sig längre än vad arbetslösa någonsin tidigare har haft möjlighet till. Talet om försämringar är alltså fullständigt orimligt. Det är riktigt att arbetslöshetsersättningen i dag inte ger samma kompensation som den gav när den en gång infördes. Men vilket parti och vilken regering är det som står för den stora urholkningen av arbetslöshetsersättningen? Det är ju socialdemokraterna. Det vi kan anklagas för är att vi inte till fullo har lyckats fylla igen det hål som uppstod då socialdemokraterna var i regeringsställning. Jag tycker faktiskt att socialdemokraterna här i riksdagen borde vara de sista som kom med den här sortens kritik. Det har talats en hel del här om att vi lägger bördorna på löntagarna, att det är de arbetande som drabbas. Jag undrar ibland hur man skall tolka den typen av angrepp. Det ligger ju nära till hands att tro att vad socialdemokraterna och vpk vill är att lägga bördorna mer på dem som inte arbetar. Vilka är det i det här landet som inte arbetar? Ja, en försvinnande liten del av den gruppen är kupongklippare som lever på sina räntor. Huvuddelen av dem som inte arbetar i det här landet är pensionärer, långtidssjuka, arbetslösa, studerande. Är det de grupperna som socialdemokrater och vpk-are tycker bör bidra mer till besparingarna i samhället? Det är den slutsats man måste dra av det patetiska talet om att man inte får genomföra besparingar som drabbar löntagarna. Jag vill påstå att de som de socialistiska partierna slår vakt om är de starka i samhället, de som har ett arbete och en arbetsinkomst, eftersom det är de som påverkas av de högre avgifterna till arbetslöshetsförsäkringen. Det är en ganska sorglustig debatt som förs här i dag. Vi vet alla att den svenska staten gör av med 75-80 miljarder kronor mer än vad den tar in. Inte minst socialdemokraterna brukar gärna ta till stora ord när det gäller att kritisera detta förhållande. Men samtidigt går socialdemokraterna systematiskt emot varje försök att rätta till den balansen. Att vänsterpartiet kommunisterna i sin argumentation helt och hållet avstår från att ta realistiska ekonomiska hänsyn är en sak — det har de alltid gjort, det är inget nytt, och någon bättring är förmodligen inte att vänta från det hållet. Men när socialdemokraterna ägnar sig åt en så hejdlöst opportunistisk överbudspolitik som de nu har gjort under en ganska lång tid, är det oroväckande. Det kan nämligen tänkas — om olyckan är framme, som Olof Palme sade — att socialdemokraterna skulle komma i regeringsställning efter höstens val.

Men det innebär att man tvingas svika vallöfte efter vallöfte, att man krossar alla de förväntningar som byggts upp, inte minst under denna valrörelse. Man skapar därmed en djup förtroendekris inte bara gentemot det socialdemokratiska partiet utan gentemot politiker i allmänhet. Det vore också mycket allvarligt. Det är mot den här bakgrunden, herr talman, som jag upplever den här socialdemokratiska nejsägarpolitiken som så bekymmersam. Den är ett bekymmer inte bara för socialdemokraterna, utan för landet i dess helhet. Ju förr man kan få se tecken till besinning, desto bättre! Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Efter att ha lyssnat på den här debatten måste jag säga att det är på något sätt märkligt att en centerpartist går upp och talar om faran för löftesbrott. Centerpartisterna kan naturligtvis göra det, eftersom de är experter på det — 400 000 nya jobb varav 170 000 i industrin, energifrågan och allting. I en diskussion om att ge de arbetslösa ett något så när rimligt uppehälle säger man att detta är farligt för samhällsekonomin. På socialdemokratiskt håll försöker vi kompensera de människor som utan egen förskyllan har hamnat i arbetslöshet. Detta, säger Pär Granstedt, är farligt för demokratin. Sivert Andersson kommer att dra de årtal under vilka man ändrat A-kasseersättningen — jag kan inte gå in på det i en replik. Pär Granstedt sade att detta är en sorglustig debatt. Det är förvånande. En sak är fullkomligt klar: skall de arbetslösa någon gång kunna få en ersättning som gör att de kan leva ett något så när drägligt liv, skall de se till att det blir så få centerpartister som möjligt i den här salen. Det är enda möjligheten.
Herr talman! Det inlägg som Pär Granstedt nyss hade var sorglustigt, övermaga och verklighetsfrämmande. Det hade debattens högsta röst. Det var på den nivån som Pär Granstedt höll sitt anförande. Han underkänner totalt arbetslöshetskassornas samorganisation. Dess krav på 280 kr. är tydligen helt orealistiskt. Det är Pär Granstedt och den borgerliga regeringen som vet vilken den riktiga dagpenningklassen är. Det blir resultatet av Pär Granstedts argumentering. Jag tycker att det är övermaga att helt underkänna arbetslöshetskassornas samorganisations krav. Dessa har år efter år avslagits här i riksdagen, av bl.a. Pär Granstedt. Vem skall betala? frågar Pär Granstedt. Det är de vanliga industriarbetarna, som har under 100 000 kr. i årsinkomst, Pär Granstedt. Kom ihåg dem! Dessa industriarbetare har icke några privilegier här i samhället, men det är på dem som bördorna läggs. De som är privilegierade och tjänar över 100 000 kr. klarar sig i regel undan, även om det finns vissa kassor som har medlemmar med över 100 000 kronors inkomst. Realistiska förslag är tydligen liktydigt med borgerlig politik. Ekonomiskt förnuft är också borgerlig politik. Men, Pär Granstedt, svara mig — det har ingen annan borgerlig ledamot gjort: Kan vi inte fundera litet över JAS-projektets miljardrullning och de subventioner som går till aktiemarknaden? Kan vi inte titta litet på skatteflykten och skattefusket? Kanske vi också borde ta en titt på vilka effekter marginalskatteuppgörelsen får. Där finns det pengar att hämta, om man vill fördela på ett annat sätt än till höginkomsttagare. Nej, i dag förs borgerlig politik, som inte vill kännas vid en rättvis omfördelning. Det är därför Pär Granstedt har en så hög röst i den här debatten.
Herr talman! Det är klart att när Lars-Ove Hagberg anklagar mig för högt röstläge, då tar det djupt. Kritik från en så nyanserad sakdebattör som Lars-Ove Hagberg måste jag ta väldigt allvarligt. Jag skulle vilja säga till Lars Ulander, att när jag kritiserar er för att inte ta samhällsekonomiskt ansvar, bygger jag det naturligtvis inte på en isolerad fråga, utan på hela det sätt på vilket socialdemokratin har agerat i oppositionsställning. Man har systematiskt motsatt sig varje besparingsinsats som på något sätt kan vara impopulär. Man för, vill jag påstå, en helt opportunistisk politik, där det primära uppenbarligen är att värva röster inför valet och där man har utgångspunkten att efter valet får syndafloden komma. Detta tycker jag är allvarligt, eftersom det möjligen skulle kunna ge resultatet att ni kom i regeringsställning och fick ett ansvar för landets ekonomi. Då håller inte den politiken längre. Får jag till Lars-Ove Hagberg ytterligare säga att visst kan man diskutera nivån på vårt försvar. Det kommer vi också att göra så småningom. Men vi skall vara på det klara med att tillverkar vi inte ett eget flygplan, tvingas vi förmodligen köpa det från utlandet i stället, vilket från sysselsättningssynpunkt är betydligt sämre för svenska arbetare. Jag för min del tycker inte detta är något vettigt alternativ. Lars-Ove Hagberg har flera gånger tagit upp aktiemarknaden som ett ställe där det skulle ösas ut mycket pengar. Men som han säkert vet har den period då vi varit i regeringsställning inneburit förluster för aktieägarna totalt sett. Fortfarande är det en mycket tvivelaktig affär att spara, vare sig man gör det i aktier eller på annat område. Man kan alltså inte påstå att detta skulle vara någon generellt sett gynnad grupp. Skattefusket tog Lars-Ove Hagberg också upp. Han vet mycket väl att vi arbetar hårt för att komma åt skattesmitarna, så där är vi helt eniga. När det gäller marginalskatterna vet Lars-Ove Hagberg att det i paketet också ingår en avdragsreform, som riktar sig just till höginkomsttagarna. De alternativ som Lars-Ove Hagberg har framfört här är inte särskilt mycket till alternativ. Vpk:s alternativ är egentligen, precis som socialdemokraternas, att låta miljarderna rulla för att man vill slippa hålla i skaftet när det gäller att göra nedskärningar —t.o.m. sådana som kan röra sig om någon hundralapp för en medlem i en arbetslöshetskassa.
Herr talman! Förut var det mycket skrik för litet ull. Nu blev det helt plötsligt att vi inte tog det samhällsekonomiska ansvaret och inte ville vara med om en impopulär besparing. Har inte Pär Granstedt fattat att det här är fråga om att slå vakt om en grupp som är mycket hårt utsatt? Det är en orättvis besparing att spara på de arbetslösas bekostnad. Det är helt klart att där går en skiljegräns mellan oss och centern. De har inte klart för sig att de arbetslösa är i en alldeles speciell situation. Vi har mycket tydligt och klart deklarerat vilka reformer vi slår vakt om och kommer att återinföra. Det är sjukförsäkringen, pensionen, A-kassorna och barnstugorna. Detta är alltså de hjärtefrågor som vi kommer att se till att vi klarar hem.
Herr talman! Det är en djupt socialt orättfärdig politik som Pär Granstedt försöker att försvara. Det är detta som blir resultatet. Han erkänner nu att man kan diskutera nivån. Men i det första väldigt högljudda inlägget var han mycket indignerad över krav på ersättningar över 330 kr. om dagen. 280 kr. har Arbetslöshetskassornas samorganisation kommit fram till efter flera år. Det tycker jag är ett realistiskt belopp för en arbetslös i dag. Det kanske Pär Granstedt kan gå med på. Varifrån skall vi ta pengarna? Det finns pengar på aktiemarknaden, Pär Granstedt. Jag tycker att det är en tvivelaktig hantering över huvud taget med aktier. Där finns det alltså massor av pengar att ta. Dessutom subventionerar ju i dag den borgerliga regeringen denna aktiemarknad. De pengar som gesi subventioner kunde användas för att läggas på och täcka upp arbetslöshetsersättningen till en rimlig nivå. Apropå JAS kan man fundera hur många plan man skall ha, om man över huvud taget skall ha ett nytt plan och vilket kostnadsläge som vi då kommer att ha. Den debatten kommer på torsdag, om jag inte tar alldeles fel. Men det finns pengar att hämta, med tanke på detta jätteslöseri. Sedan är det fråga om insatser mot skattefusk och skatteflykt. Något större resultat har inte den borgerliga regeringen hittills kommit till. Efter vad jag förstår är det borgerlighetens socialt orättfärdiga politik som i denna delfråga får sådana här resultat när det gäller arbetslöshetsersättning. De som skall få betala detta är i regel sådana som ligger under 100 000 kr. i inkomst. De skall belastas ytterligare.
Herr talman! Lars Ulander envisas med att tala om en orättvis besparing. Får jag då påminna om att vi inte gör någon besparing när det gäller dagpenningen till arbetslösa. Det är inte fråga om någon besparing. Vi höjer dagpenningen. Det framförs överbud och önskemål om ytterligare höjningar. Men att säga nej till ett överbud kan inte betraktas som en besparing. Vad vi gör är alltså att öka utgifterna på den punkten. Den besparing som ligger i det här förslaget handlar om det minskade bidraget till arbetslöshetskassorna: Det kan alltså för en kassamedlem bli fråga om en kostnad på kanske ett antal kronor i månaden. Jag måste säga att jag faktiskt inte förstår brösttonerna när det gäller den kostnaden — kanske ett cigarettpaket i månaden, för den storleksordningen rör det sig om. När man talar om detta som en djupt orättvis besparing, så tycker jag att man verkligen gått väldigt långt för att söka argument. Lars-Ove Hagberg betonar vad Arbetslöshetskassornas samorganisation har för önskemål. Det är helt naturligt att de som inte behöver ta det samhällsekonomiska ansvaret går längre än vad regeringen kan göra. De är ansvariga så att säga bara för utgiftssidan och inte för kostnadstäckningen. De behöver alltså inte bedöma om resurserna räcker till. Det är regeringens och riksdagens uppgift. De kan hitta myndighet efter myndighet, organisation efter organisation som kräver större resurser till den egna verksamheten men som inte får det i slutänden. Lars-Ove Hagberg kan själv tänka sig hur statens utgifter skulle se ut, om man skulle bifalla specialistorganisationernas önskemål i varje enskilt fall. Det är alltså en fullständigt naturlig sak att man med respekt för samorganisationen i det här fallet tvingas pruta på beloppen. Det är typiskt för Lars-Ove Hagberg att tala om de pengar som finns på aktiemarknaden. Det är dessa pengar som vi skall använda för det här. Lars-Ove Hagberg föreställer sig förmodligen att det finns stora kassakistor på börsen som man kan gå och hämta och sedan dela ut pengar. I själva verket är det ju pengar som investeras i svenska företag för att ge jobb åt svenska arbetare. Men det kanske är så att vi hellre än att bygga ut de svenska företagen skall ta pengarna och dela ut dem som arbetslöshetsersättning. Det är i alla fall inte den politik som mitt parti och den regering som vi medverkar i står för.

Herr talman! När argumentationen är svag, då höjs rösten, fick vi höra här alldeles nyss. På mig förefaller det som om det är så här: När argumenta 11 Riksdagens protokoll 1981/82:160-161 tionen blir svag på den borgerliga kanten, då ökar fräckheten. Här har vi fått långa föreläsningar i dag om hur dåligt de fackliga organisationerna själva begriper sitt eget bästa. Här har vi blivit undervisade om hur samorganisationen för arbetslöshetskassorna inte begriper sitt eget bästa. De klagar över de borgerliga förslag som vi i dag har att diskutera. De borgerliga debattörerna har framställt det så att man i stället borde stå här och applådera! Vi har givetvis inom de fackliga organisationerna förmåga att analysera de förslag till social nedrustning som den borgerliga regeringen lägger fram — det ena efter det andra — och som samtliga riktar sig mot löntagarna och de sämst ställda i samhället. Ni vänder argumentationen och påstår att detta i själva verket är bra för löntagarna — precis som om löntagarna inte själva kan göra en utvärdering av vad det är ni håller på med. Hur är det nu med arbetslöshetsersättningen? Hur var det med 1974 års reform och de erkända arbetslöshetskassornas samorganisations förslag alltsedan 1974? Jo, det var på det viset att samorganisationen den 4 februari 1976 begärde en höjning av arbetslöshetsersättningarna — då till 160 kr. Den 16 september 1976 lade den socialdemokratiska regeringen fram förslaget om höjning från 1977. Kom ihåg det! Det var alltså ett förslag som lades fram före det val som blev så katastrofalt för svenska folket, valet 1976! Då kom det socialdemokratiska förslaget till höjning, som till punkt och pricka följde samorganisationens begäran om höjning av arbetslöshetsersättningen. Men samorganisationen har inte vid något tillfälle fört fram överdrivna krav när det gäller höjning av ersättningarna till de arbetslösa. Den har i själva verket varit försiktig. Man kan säga att den varit alltför försiktig i sina framställningar när det gäller förstärkningar av arbetslöshetsunderstödet. Går vi vidare finner vi att den 14 november 1977 — då hade olyckan träffat det här landet och vi hade en borgerlig regering — begärde samorganisationen att man skulle få höja upp till 200 kr. per ersättningsdag. Vad hände? I mars 1978 kom ett medgivande från den borgerliga regeringen — som alltså hade drabbat landet — om höjning till 180 kr. Det var således en klar försämring som genomfördes. Den 3 oktober 1978 begärde Arbetslöshetskassornas samorganisation att manigen skulle få höja kassaersättningarna, denna gång till maximalt 210 kr. I mars 1979 kom den borgerliga regeringen, som nu sedan länge hade belastat det svenska samhället, och erbjöd 195 kr. Den 9 september 1980 begärde samorganisationen ånyo en höjning. Det var den höjning som Sune Johansson talade om, den som handlar om 230 kr. — alltså samma summa som vi i dag diskuterar. Den 23 december 1980 beslutade den borgerliga regeringen att det skulle bli en höjning till 210 kr. Den 22 juli 1981 begärde Arbetslöshetskassornas samorganisation en höjning till 280 kr. per dag. Det förslag som vi nu diskuterar gäller 230 kr. Det skiljer alltså 50 kr. från det som allmänt måste betecknas som en rimlig ersättning till de arbetslösa. Det är alltså inte fråga om några överbud utan om en fullt rimlig ersättning för arbetslösa, så att de kan existera utan att behöva begära socialhjälp. Det förslag som vi nu diskuterar kommer från den borgerliga regeringen och är ett i den långa raden som innebär försämring på det sociala området. Tidigare har ni angripit pensionärerna. Ni har angripit de sjuka genom införandet av karensdagar, och nu är det de arbetslösa som skall klämmas åt. Regeringsförslagets inriktning går ut på att de som löper den största arbetslöshetsrisken skall klämmas åt hårdast. Den saken hoppas jag att det inte finns olika uppfattningar om — det är ju den verkliga innebörden. Jag upprepar: Regeringsförslagets inriktning är den att de som löper den största arbetslöshetsrisken skall klämmas åt hårdast. Är det fel eller är det riktigt? Det är en fråga, direkt ställd till arbetsmarknadsministern. Däremot kan vi konstatera att de som inte riskerar arbetslöshet slipper ifrån belastningen. Även detta, herr arbetsmarknadsminister, är väl ett riktigt konstaterande — eller hur? Det är viktigt att vi inte pratar förbi varandra. Ansvarigt statsråd när det gäller den här sociala nedrustningen är den folkpartistiske arbetsmarknadsministern Ingemar Eliasson. I motsats till vad som är fallet när vi diskuterade karensdagarna i förra veckan går det väl knappast att misstänka att statsrådet inte riktigt har klart för sig vad han nu ger sig in på. Folkpartiet har ju, och detta har omvittnats under debatten i dag, länge drivit tanken på en allmän arbetslöshetsförsäkring. Det har sedan ganska lång tid tillbaka varit en av folkpartiets stora valfrågor. Beklagligtvis har det inte blivit så mycket av det hela. Regeringsdeklarationer är ju inte värda så mycket, när det blir fråga om den praktiska politiken. Förslag om allmän arbetslöshetsförsäkring införs under mandatperioden — jag undrar om våra vänner i de borgerliga partierna känner igen formuleringen. Den är ju inte ny för dem. De måste ju flera gånger ha läst den och undrat vilken mandatperiod det är fråga om. Det gällde uppenbarligen inte valperioden 1976-1979. Nu frågar jag: Under vilken valperiod har ni för avsikt att uppfylla vad ni lovade i regeringsdeklarationen 1976? Det är ett faktum att ni sedan 1978 i er skrivbordslåda — eller var det nu ligger — har ett utredningsförslag på departementet i den här frågan. Inte heller det berör er uppenbarligen det minsta. I stället skickar ni ut en departementspromemoria med ett hafsigt och slarvigt förslag som står i direkt motsats till förslaget om allmän arbetslöshetsförsäkring enligt utredningen 1978. LO har i sitt remissvar påpekat att det gäller såväl försäkringsförmånerna som finansieringen av dessa.

Ni är ju lika reaktionära som moderaterna. Och den debatt om vem som egentligen är mest liberal som fördes för en tid sedan mellan era partier borde nu gälla: Vem är mest reaktionär och arbetarfientlig? Själv har jag ett minne av en diskussion i början av 1970-talet med dåvarande folkpartiledaren Gunnar Helén. Det var en intressant och givande diskus sion, där Gunnar Helén utvecklade synen på arbetslöshetsförsäkringen. Han argumenterade för en allmän försäkring och talade övertygande om viljan att skapa en sådan, där man kunde bevara den värdefulla anknytningen till de nuvarande erkända arbetslöshetskassorna. Dessutom kunde man konstatera viljan att skapa ersättningsnivåer som likställde arbetslöshetsersättningarna med övriga sociala försäkringar. Det var då det. Det nuvarande folkpartiet har inte alls någon vilja att leva upp till sina löften. Nu är ni i full färd med att riva ned försäkringsskyddet. Ambitionen att stärka de arbetslösas ställning har flyktat. Ni sviker. Ni har konsekvent låtit ersättningsnivån sjunka. Vid en rad tillfällen har ni, som jag nyss nämnde, under er regeringsperiod prutat på de höjningar som samorganisationen har begärt. Den anknytning av ersättningarna till den nivå som utgår vid sjukdom som ursprungligen avsågs har med åren blivit allt avlägsnare. I ett läge med växande arbetslöshetsproblem urholkar ni försäkringen. Och samtidigt drar ni ned statsbidragen så att det blev mycket betungande för kassorna. Och detta drabbar hårt. De sänkta statsbidragen får till följd att kassornas medlemmar i fortsättningen får betala en större andel av försäkringen. På det här sättet övervältrar ni 400 milj.kr. per år på de arbetslöshetsförsäkrade. Det här står i bjärt kontrast till de ståndpunkter som tidigare har framförts från folkpartihåll.I en period av hög arbetslöshet vill ni knuffa över ansvaret för de arbetslösas försörjning på dem som har den största arbetslöshetsrisken. Det borde vara en självklarhet att alla bidrar till kostnaderna för arbetslösheten. Men i stället tvingar ni fram fördubblingar — ochi en del fall ännu mer än fördubblingar — när det gäller avgiftshöjningarna för de arbetslösa. Det är många som drabbas av regeringens allmänna ekonomiska politik. Vart tionde arbetstillfälle har försvunnit inom industrin under er regeringstid. Investeringarna har drastiskt gått ned, och ni har skapat en utpräglad spekulationsekonomi, där det är lönsammare att tjäna pengar på pengar än att göra produktiva insatser. Vi märker detta i arbetslöshetskassorna. Metalls erkända kassa skickade för 1981 ut 53 000 inkomstuppgifter. Det betyder att var sjunde metallarbetare var arbetslös under 1981. Utbetalningarna gick löst på 414 milj.kr. Denna utbetalningsnivå kommer att passeras i augusti i år. Ert förslag kommer att kosta 40 milj.kr., vilket leder till en fördubbling av avgifter. Den föreslagna påbyggnadsdelen går löst på 25 milj.kr. för varje tiotal kronor som kassan ökar ersättningsnivån med. En höjning till den nivå som krävs för att nå de 280 kr. som svarar mot behovet kostar alltså ytterligare 125 milj.kr. Att försöka dribbla bort de här ökningstalen, att försöka bevisa att det är fråga om 4 kr. i månaden, som herr Eliasson gjorde nu, det innebär, som jag inledningsvis sade, att när argumenten är svaga, då är det inte rösten som höjs utan fräckheten som tilltar. Nu är det ju helt omöjligt att utnyttja det här flotta erbjudandet ni ger kassorna, att på egen bekostnad betala ersättningar som överstiger 230 kr. Det kan bara kassor med liten arbetslöshet och små kostnader dra på sig. Orättvisan i detta måste ju framstå som uppenbar även för hållningslösa liberaler. Jag skall ta ännu ett exempel. Det gäller Hotelloch restauranganställdas erkända arbetslöshetskassa, som skickade ut 5 234 inkomstuppgifter under 1981. Det betyder att var femte medlem berördes av ersättningsberättigad arbetslöshet 1981. Totalt betalade man ut nära 57 milj.kr., en summa som passeras ungefär vid månadsskiftet augusti-september i år. En avgiftshöjning blir naturligtvis ofrånkomlig. I förra veckan kunde jag konstatera, i samband med debatten om karensdagarna, att den borgerliga regeringen framstår som den största säkerhetsrisken för den svenska arbetsfreden. Jag vill gärna upprepa det i dag, när arbetsmarknadsministern sitter i kammaren. Ni har försämrat pensionerna, ni har infört karensdagar, ni har försämrat lagen om anställningsskydd, och nu föreslår ni att löntagarna skall pungslås för att arbetslöshetskostnaderna skall täckas. Det sistnämnda föreslår det statsråd som i regeringen närmast har ansvaret för att den svenska arbetsmarknaden fungerar. Hur tror ni att det skall gå att genomföra en avtalsrörelse, när ni har rullat upp så stora hinder på förhandlingsvägen? I sitt tidigare anförande erkände Ingemar Eliasson att regeringsförslaget försvårar avtalsrörelsen. Det är ju en märklig bekännelse, särskilt som han senare i sitt anförande menade att löntagarorganisationerna borde vara tacksamma för regeringsförslaget. Han försäkrade att det var bra mycket bättre än vårt förslag, som går ut på att man skall ge till de arbetslösa det som borde tillkomma dem. Arbetsmarknadsministern gör sig skyldig till ett i högsta grad motsägelsefullt resonemang. Å ena sidan erkänner han att regeringsförslaget försvårar avtalsrörelsen. Å andra sidan underkänner han de fackliga företrädarnas intelligens och påstår att de borde förstå bättre och i stället vara tacksamma för detta förslag. Herr talman! Jag sade inledningsvis att när argumenten tryter är det inte rösten som höjs utan fräckheten som tilltar.

Herr talman! Jag vill börja med att säga till Sivert Andersson att jag inte har anklagat arbetslöshetskassornas samorganisation för att den kräver höjd dagpenning för de arbetslösa. Samorganisationen är faktiskt till för att bevaka de arbetslösas intressen. Självklart har den på sitt program att höja ersättningen. De problem som vi har i dag och som gäller eftersläpningen härrör i huvudsak från perioden 1974-1976, alltså från den socialdemokratiska regeringens tid. Nu påpekar Sivert Andersson att ersättningen höjdes från 130 kr. till 160 kr. den första januari 1977 efter ett förslag från den socialdemokratiska regeringen. Det förslaget hade emellertid samorganisationen lagt fram i februari, och den socialdemokratiska regeringen kom med det i september alldeles dagarna före valet. Om man bortser från denna senfärdighet från det att förslaget kom upp till det att förslaget lades fram för riksdagen, kan man ändå få det intrycket att den socialdemokratiska regeringen ansåg sig förhindrad att framlägga ett förslag till riksdagen, innan samorganisationen hade lagt fram ett sådant förslag för regeringen. Det är en märklig syn på tingens ordning. Även om vi hade en jämviktsriksdag, var väl regeringen inte expeditionsregering. Den var väl i sin fulla rätt att ta egna initiativ och komma med egna förslag, om den tyckte att eftersläpningen var ett problem. Hade den socialdemokratiska regeringen under de år då vi föreslog det bifallit vårt förslag om en uppräkning av ersättningen i takt med penningvärdet, hade vi inte hamnat i den nuvarande situationen. Efter 1976 har vi försökt klara av en höjning, som följt löneutvecklingen i egentlig industri. Men vi har inte funnit utrymme i ekonomin för att inhämta eftersläpningen från perioden 1974-1976. Man fick alltså vänta i tre år på att få en uppräkning med 30 kr. Sedan höjdes beloppet igen ett och ett halvt år senare, därefter ett år senare, och i den takten har vi hållit på. Det är klart att jag tycker att det vore fint om vi i ett slag kunde hämta igen den här eftersläpningen, men Sivert Andersson vet lika väl som jag att det samhällsekonomiska utrymmet är så knappt att det inte låter sig göra nu. Gör man det blir, som jag strax skall återkomma till, effekten sämre. Nu angriper regeringen de arbetslösa, säger också Sivert Andersson. Man måste tydligen säga det här till en i taget. Låt mig nu säga det till Sivert Andersson: De arbetslösa får höjd ersättning per dag som de är arbetslösa. Förslaget innebär inte, Sivert Andersson, att de arbetslösa får det sämre. Förslaget innebär att statsbidraget ändras så att medlemsavgiften för alla som är försäkrade kan komma att stiga något. De arbetslösa får höjd ersättning, Sivert Andersson. Kan vi nu också från Sivert Andersson i fortsättningen få en just redovisning av vad förslaget innebär? De som har största arbetslöshetsrisken drabbas hårdast, säger Sivert Andersson. Statsbidragskonstruktionen är sådan att ju fler arbetslöshetsdagar man har i en kassa genomsnittligen, desto högre blir statsbidraget. Sivert Andersson frågar också: Under vilken mandatperiod skall vi genomföra den allmänna arbetslöshetsförsäkringen? Låt mig erkänna att vi hade hoppats att det skulle bli under perioden 1976-1979. Det var därför det skrevs in i regeringsprogrammet. Det hade stått på folkpartiets program under många år, och vi hade hoppats att det skulle kunna höra till det första vi kunde genomföra. Men låt mig också säga att ekonomin ju var i sämre skick efter den socialdemokratiska regeringsperioden än vi hade insett. Det gick inte och har ännu inte gått att få utrymme för en sådan allmän försäkring som vi hade räknat med. Nu har vi emellertid ett utredningsförslag om detta. Om socialdemokraterna hade fått som de ville i regeringsställning, hade vi inte ens fått utreda frågan. I det betänkande som riksdagen hade att behandla med anledning av propositionen om ändrad arbetslöshetsförsäkring 1973 — den ordning som nu gäller — ville socialdemokraterna avslå ett förslag om en utredning om allmän arbetslöshetsförsäkring. Om jag minns alldeles rätt, led emellertid socialdemokraterna nederlag på den punkten. I varje fall tvingades de så småningom att tillsätta en sådan utredning som de år efter år var emot att ens tillsätta. Tänk om motståndet mot en allmän arbetslöshetsförsäkring — en försäkring som nu Sivert Andersson och andra här talar sig varma för — hade lagts ner medan ni alltjämt satt kvar i regeringsställning! Då hade vi kunnat ha en sådan försäkring genomförd sedan lång tid tillbaka, medan det ekonomiska utrymmet alltjämt fanns. Nu hoppas vi, om vi får fortsätta att sanera landets ekonomi, att det utrymmet snart skall infinna sig. Kravet står kvar på programmet och skall vid första bästa tillfälle realiseras. Låt mig, herr talman, sammanfatta i fem punkter vad som jag menar är ostridigt i den här frågan. Det första är att ersättningen till de arbetslösa nu höjs i en takt som motsvarar inflationen. Detta har inte motsagts av Sivert Andersson eller någon annan. Det andra är att den eftersläpning som alltjämt råder i ersättningen till de arbetslösa i huvudsak härrör från perioden 1974-1976, alltså från den socialdemokratiska regeringstiden. Det tredje är att den besparing inom statsbidraget som nu genomförs möjliggör en höjning av ersättningen till de arbetslösa. Det är alltså en omfördelning mellan de försäkrade — från dem som har arbete till de arbetslösa — och det är ett utslag av solidaritet. För det fjärde återställer vi statens ansvar för försäkringen till vad det var 1974. Det ansågs då vara en reform i löntagarnas intresse, och den ordningen är i löntagarnas intresse också i dag. Detta framgår så mycket mer av det femte, nämligen att socialdemokraternas alternativ med en höjning av arbetsmarknadsavgiften blir en större påfrestning för löntagarna än regeringsförslaget. Regeringens förslag kan innebära — om kassorna väljer att höja medlemsavgiften — att den netto stiger 40-45 kr. per år. Socialdemokraternas alternativ innebär att löntagarna berövas en köpkraft netto på 150-165 kr. per år. Socialdemokraternas förslag är alltså ett sämre förslag just för löntagarkollektivet än vad regeringens förslag är. Precis av den anledningen, Sivert Andersson, är det också en försvårande omständighet i avtalsrörelsen.

Herr talman! Jag berömde Ingemar Eliasson i mitt förra anförande för att han var kunnig. Nu måste jag tyvärr ta tillbaka en del. Han frågade om vi är förhindrade att lägga fram förbättringar av arbetslöshetsersättningarna om inte samorganisationen först lagt fram ett förslag. Så är det naturligtvis inte. Men i beslutet som föregick 1974 års reform förutsattes — och det förutsätts såvitt jag vet även i dag — att samorganisationen skall göra bedömningarna och komma med de förslag som leder fram till justeringar av dagpenningbeloppen. Det är detta som skett här. Sedan den borgerliga regeringen kom till makten är det väl ändå ostridigt — det måste Ingemar Eliasson hålla med om — att regeringen vid varje tillfälle prutat på den bedömning arbetslöshetskassornas samorganisation gjort. Är det så eller inte? Ingemar Eliasson när en förhoppning att folkpartiet minsann skall se till att det kommer fram förslag om förbättringar när ekonomin blir förbättrad. Men hur skall det gå till? När budgetunderskottet var 3 700 milj.kr. ansåg ni er förhindrade av ekonomiska skäl att lägga fram ett sådant förslag. I dag är budgetunderskottet uppe i närmare 80 miljarder kronor. Då säger ni att får vi bara sanera ekonomin litet skall vi nog ha råd med det. Menar Ingemar Eliasson för resten att vi socialdemokrater skall infria era feta vallöften? Det får ni försöka göra själva. När det sedan gäller beräkningen av vad detta kostar gör Ingemar Eliasson det mycket egendomliga att jämföra kostnaden för höjningen till 230 kr. med vad det kostar att höja till 280 kr. Det är en mycket egendomlig matematik.
Herr talman! Får jag ställa en retorisk fråga till Sivert Andersson. Tror Sivert Andersson att kassornas samorganisation, om den på remiss från den socialdemokratiska regeringen hade fått ett förslag om höjd ersättning till de arbetslösa, hade avslagit detta förslag? Naturligtvis inte. Om den socialdemokratiska regeringen hade tyckt att det var en angelägen sak att höja ersättningen i takt med penningvärdeförsämringen, hade den kunnat ta sig samman till ett sådant förslag något tidigare än veckan före valet 1976. Då hade man inte behövt vänta tre år på att få kompensation för penningvärdeförsämringen. Efter denna period har vi återkommit med ett eller ett och ett halvt års mellanrum för att höja ersättningen. Har vi prutat eller har vi inte prutat på samorganisationens krav? Vi har inte kunnat gå samorganisationen till mötes fullt ut, därför att den vid varje tillfälle har velat ta igen den eftersläpning som inträffade 1974 och 1976. Anledningen till att vi inte har klarat det har jag tagit upp flera gånger. Vi har försökt hålla jämna steg med den löneutveckling som har ägt rum sedan förra gången ersättningen höjdes. Den nämnda utredningen om en allmän arbetslöshetsförsäkring fanns inte tillgänglig när underskottet var på de måttliga nivåer som Sivert Andersson talade om, utan den kom först 1978. Jag kan bara upprepa att om vi får fortsätta att sanera landets ekonomi, finns det goda förutsättningar för att vi skall kunna plocka upp förslaget igen. Jag måste resa en fråga i denna debatt. Jag har fått det intrycket — men det kan vara helt felaktigt — att Sivert Andersson och andra socialdemokrater är för en allmän arbetslöshetsförsäkring. Nu talar Sivert Andersson om den som ett fett vallöfte. Är det eller är det inte en åsikt inom socialdemokratin att vi skulle behöva en allmän arbetslöshetsförsäkring när ekonomin så tillåter? Det vore bra att få ett rakt svar på den frågan. Om svaret blir att socialdemokraterna anser att vi behöver en allmän arbetslöshetsförsäkring, kan vi i alla fall förenas om en sak: Så fort ekonomin tillåter, skall vi försöka reformera försäkringen, så att den blir mer rättvis än den i dag är — och har varit, oavsett om det har varit socialdemokrater eller icke-socialister som har suttit i regeringen.
Herr talman! När det gäller frågan om en allmän arbetslöshetsförsäkring föreligger det en enig utredning, som naturligtvis är underlaget också för ett framtida socialdemokratiskt ställningstagande. Det finns också ett remissyttrande till denna utredning avgivet från LO, där vi under vissa förutsättningar ställer oss bakom en allmän arbetslöshetsförsäkring. Det är klart att vi finner en sådan angelägen. Ingemar Eliasson tog upp ett resonemang om att vi till samorganisationen skulle ha skickat en remiss och frågat om vi möjligen skulle höja dessa ersättningar. Det är alldeles uppenbart att samorganisationen hade svarat: Det tycker vi är utmärkt. Det bör kunna genomföras. Men nu skickades det inte någon remiss. Det medförde att ersättningarna under en period låg på en lägre nivå. Men inte innebar det någon förlust för staten, snarare tvärtom. På det viset sparades det pengar, tyvärr till de arbetslösas nackdel. Men kom inte och skyll på att den försenade uppräkningen i samband med omläggningen 1974 skulle göra er förhindrade att leva upp till den målsättning som vi alla var överens om när det gäller den ersättning som de arbetslösa skall ha! Självfallet är det inte på det viset. Att det blev denna puckel i ersättningsbeloppen hänger samman med att det skedde en omläggning av arbetslöshetskassans funktionssätt. Det tar tid innan effekterna av löneinkomsterna räknas fram, och därmed blev det en period när dessa ersättningar inte räknades upp. Det har sin fullt naturliga förklaring och borde alltså inte användas av den nuvarande regeringen för att motivera det år efter år återkommande nedprutade bidraget vad gäller arbetslösheten. Det vore intressant att få veta vilka åtgärder arbetsmarknadsministern och regeringen tänker vidta för att skapa bättre förutsättningar för att införa en allmän arbetslöshetskassa nu än ni hade 1976. Då hade ni 3,7 miljarder i budgetunderskott, och nu är ni uppe i 80-miljardersklassen. De förutsättningarna förefaller ju vara mer än avlägsna. Ingemar Eliasson säger nu: Vi fick ju inte underlaget för detta förrän 1978. Nej, det fick ni inte. Men på den tiden hann ni för all del fördärva landets ekonomi i avsevärd grad, och det är alltså på det som det hela hänger. Den ekonomiska politik som ni har fört under de här åren undergräver varje möjlighet till en rimlig lösning på de problem som sammanhänger med att vi har arbetslösa i detta samhälle.
Herr talman! I den här debatten, som i flera andra om arbetslöshetsersättning, har uppräkningen spelat en central roll. Vi har nu vid flera tillfällen konstaterat att problemet i huvudsak härrör från perioden 1974-1976. Att den låg stilla under den perioden, under tre år, innebar ingen förlust för staten, säger nu Sivert Andersson. Nej, det har jag faktiskt heller aldrig hävdat. Men det innebar en förlust för de arbetslösa, Sivert Andersson. Det var det som var det tragiska: Det hindrade oss inte från att gå vidare och höja ersättningen senare — det är också riktigt, Sivert Andersson. Vi har inte heller känt något sådant hinder utan har räknat upp ersättningen successivt. Sivert Andersson kom med en massa krumbukter när det gäller varför man inte kunde göra det — lönestatistiken släpade efter osv. Men jag tror att man mycket enkelt hade kunnat konstatera att detta skulle inträffa och hade kunnat lägga fram ett sådant förslag — om bara viljan hade funnits. Får vi nu litet tid på oss skall vi nog försöka hämta in också den eftersläpning som skedde under denna period. Sist och slutligen, herr talman, tycker jag att det finns anledning att konstatera, när nu kammaren skrider till omröstning, att det alternativ som socialdemokraterna har reserverat sig till förmån för betyder en större påfrestning för den enskilde löntagarens köpkraft än det alternativ som regeringen står för.
Herr talman! Ingemar Eliasson påstår och framhärdar i att det beror på perioden 1974-1976 att ersättningsnivåerna är där de är. I januari 1974 infördes en ersättningsnivå som låg vid 91,7 90. I januari 1977 fastställdes den till 84,2 20. Sedan har den varje år vid varje förändring blivit en lägre andel av verkstadsarbetarnas lönesumma än den varit tidigare. Det har alltså skett en stadig försämring år från år, Ingemar Eliasson. Det tycker jag är besvärande, med hänsyn också till den utveckling som den genomsnittlige industriarbetaren har blivit utsatt för under dessa år. Den har som bekant inneburit en försämring av köpkraften.

Herr talman! Eftersom det inte händer alltför ofta, skall jag börja med att instämma med Bo Lundgren. Också jag finner det märkligt att ingen regeringsrepresentant eller företrädare för de båda regeringspartierna har anmält sig för att delta i den här debatten. Det handlar trots allt om en proposition som har varit föremål för en hel del diskussion både i massmedia och på annat sätt. Låt mig inledningsvis konstatera att propositionen är ganska typisk för den borgerliga tvåpartiregeringen. Det är med andra ord en dålig proposition. Frågan är väl om den inte kan utses till den sämsta under innevarande riksmöte, och det vill inte säga litet. När skatteutskottet fick propositionen, hade den —- som Bo Lundgren påpekade — avstyrkts av lagrådet, tullstyrelsen och riksskatteverket. Också företrädare för berörd bransch avvisade den. Detta föranledde oss socialdemokrater i utskottet att i motion 2478 hemställa om att riksdagen skulle avslå propositionen. I samma motion anvisade vi förslag till andra lösningar. Vi socialdemokrater motsätter oss inte att en skatt på kassettband införs, men skatten måste vara så utformad att den kan fungera någorlunda smidigt och inbringa de intäkter till statskassan som förutsätts. För att uppnå dessa syften har utskottet vid behandlingen av propositionen gjort förändringar, vilket inneburit att vi nu kan acceptera att skatten införs som ett provisorium. I utskottsbetänkandet framhålls också vikten av att skatten blir föremål för noggrann uppföljning redan från början och att en allsidig utvärdering sker. Vid denna utvärdering skall förutom skatteutfallet kostnaderna för uppbörd, administration och kontroll belysas, och dessutom skall en prövning ske av alternativa skatteformer. Genom att skatten betraktas som ett provisorium och genom att vi skaffat oss garantier för utvärdering och prövning av alternativa former för skatten har vi gått med på att den införs från den 1 september i år. Ett annat skäl till att vi accepterar skatten är den ihopkoppling som skett med filmavtalet. Ett nej till kassettskatten i dag skulle äventyra filmavtalet, och det har vi ansett som otillfredsställande. Det innebär nu inte att vi accepterar regeringens handlande. Att, som har skett i det här fallet, chefen för utbildningsdepartementet i propositionerna 128 och 111 redan intecknat en del av intäkterna från kassettskatten är inte bara anmärkningsvärt — det är djupt otillständigt. Genom att filmavtalet gjorts avhängigt av att det införs en kassettskatt har riksdagen ställts inför den situationen att om man inte godkänner kassettskatten, så äventyras filmavtalet. Vi protesterar mot att frågor handläggs på det här sättet och uttalar förhoppningen att centerpartister och folkpartister snart skall vara befriade från ansvaret att utarbeta regeringspropositioner. Herr talman! Det är inte med någon större entusiasm som jag yrkar bifall till skatteutskottets hemställan i betänkandet 66, men jag gör det därför att vi ansett att pengarna behövs och att vi inte vill äventyra det nyss upprättade filmavtalet. Så några ord om den moderata reservationen. Bo Lundgren har anfört en rad skäl för att moderaterna inte vill gå med på skatten. Jag tror att det främsta skälet är att de avvisar alla skatter, när de inte sitter i regeringen. Under den tid man satt i regeringsställning gick det bra att både höja skatter och införa nya skatter. Men så fort man står utanför regeringen hörs devisen: Det går att sänka skatten om bara viljan finns. Det värsta är att moderaterna i vissa stycken tycks ha blivit trovärdiga och av en del människor uppfattas som konsekventa och rakryggade. Det är nästan så att man tvingas ge er erkännandet att ni är skickliga på att marknadsföra er politik. Men i längden håller inte detta. Svenska folket måste mer och mer fråga sig: Varför vågar moderaterna inte sitta i regeringen när det blir valår? Både inför valet 1979 och inför valet 1982 har det funnits borgerlig majoritet i riksdagen, men så fort det drar ihop sig till valrörelse, hoppar ni ur och ställer er i opposition. Det är trots allt ni som har det största ansvaret för att vi andra måste se till att vi får in mer pengar till statskassan, eftersom det är den moderata politiken som stor utsträckning fått dominera och bär ansvaret för mycket av det elände som vårt land befinner sig i. Bo Lundgren ställer ett antal frågor till mig och räknar naturligtvis med att få svar. Men det får han inte, helt enkelt därför att jag har redovisat våra skäl till att vi nu accepterar skatten — att vi betraktar den som ett provisorium, att det kommer att ske en utvärdering och att alternativa former för skatten skall prövas i samband med utvärderingen. För att något glädja Bo Lundgren skall jag sträcka mig så långt, att det är möjligt att det ligger en del i farhågorna. Det är därför vi har skrivit in i betänkandet att skatten får anses vara ett provisorium och att det skall ske en allsidig utvärdering av skatten.

Herr talman! Jag försökte markera i mitt första inlägg — och det trodde jag att Bo Lundgren uppmärksammade — att jag talade på socialdemokratins vägnar, icke på regeringspartiernas vägnar. Jag var överens med Bo Lundgren om att det var litet märkligt att ingen företrädare för regeringspartierna var anmäld till debatten. Sedan sade jag, Bo Lundgren, att det kan ligga en del i de farhågor som Bo Lundgren hyste. I repliken blev det ”en hel del”, när Bo Lundgren skulle använda mina ord. Det är möjligt att det gör det, och det är därför som vi vill att skatten skall vara ett provisorium och att en utvärdering skall ske väldigt snabbt. Jag redovisade skälen: Pengarna behövs, och filmavtalet finns — vi vill inte äventyra detta. Sedan är det naturligtvis riktigt att den tekniska utvecklingen går väldigt snabbt. Här kommer det hela tiden nya prylar. Det är också ett skäl för att man bör utvärdera en sådan här skatt och se efter om alternativa former kan prövas, när man haft skatten i funktion ett tag. Så ett par ord om skattetrycket och mitt påpekande att moderaterna så fort de står utanför regeringen avvisar alla nya skatter. Men ett faktum är väl ändå, Bo Lundgren, att ni under era år i regeringen varit med om att höja skatter och att införa nya skatter till ett antal av runt 50. Det är väl ett faktum som man inte kan komma bort ifrån. Nu skall jag inte ta kammarens tid i anspråk med att räkna upp alla dessa skatter, men det är väl ändå med sanningen överensstämmande, Bo Lundgren, att så fort vi närmar oss ett val hoppar ni av regeringen och ställer er i opposition. Ni tar då mer eller mindre ett strypgrepp på de arma centerpartisterna och folkpartisterna. Och så försöker ni profilera er, och då avvisar ni alla förslag om nya skatter. Men när ni sitter i regeringsställning kan ni både höja skatter och införa nya skatter.

Herr talman! Helt kort; Jag skall upprepa vad jag sade i mitt första inlägg, så att Bo Lundgren får klart för sig vad jag egentligen sade. Jag sade följande: Det är möjligt att det ligger en del i hans farhågor. Det är därför som vi har skrivit in i betänkandet att skatten får ses som ett provisorium och att det skall ske en utvärdering av densamma. Förvanska inte detta ytterligare en gång! Det var vad jag de facto sade. Så till skattehöjningarna. Visst har ni också sänkt en del skatter. Det skall inte förnekas. Och visst har ni ambitioner. Men det är klart att har man ett ansvar när det gäller samhällsekonomin — och det har vi från socialdemo kratins sida — gäller det att få den att se bättre ut än vad den gör i dag. Hur mycket har ni lånat under de här åren, Bo Lundgren?

Herr talman! Det finns i varje tid fog för påståendet att vårt samhälle måste ha ett vitalt kulturliv. Men det är en sanning som det finns särskild anledning att understryka just nu. Vårt land har under detta århundrade genomgått en mycket genomgripande teknisk och materiell utveckling. Vi har i dag en avsevärt högre standard än världens befolkning i stort. Detta högindustriella samhälle utsätter oss också för speciella påfrestningar. Många frågar t.ex. vart den tillfredsställelse har tagit vägen som vi trodde att välfärden automatiskt skulle medföra. Samtidigt har vi fått klart för oss att varken våra egna eller jordens resurser är outtömliga eller oförstörbara. I de materiella och tekniska landvinningarnas spår växer nya problem upp. Talet om livskvalitet sammanfaller i tiden med dessa upplevelser av den materiella välfärdens avigsidor. Och begreppet livskvalitet innefattar just det vi kallar kultur. Ett liv utan andliga dimensioner blir tråkigt, fattigt, tomt och till sist outhärdligt. Vi kan inte leva utan mening, mål och perspektiv. Vi kan inte känna oss till freds utan de impulser som kommer oss till mötes i kulturens olika uttrycksformer. Vi behöver inspiration, tröst och glädje. Det ger oss kulturen. Nu befinner vi oss sedan några år i den situationen att vi både som enskilda individer och gemensamt i stat, landsting och kommuner måste spara. Det kan förefalla orättvist att vissa verksamheter och områden berörs mera av detta spartvång än andra. Övertygelsen om kulturupplevelsernas ojämförliga betydelse har bestämt våra ställningstaganden i det stycket. Regeringens gemensamma bedömning har varit att kulturen i denna ekonomiskt bekymmersamma tid är så betydelsefull att den i allt väsentligt har ställts vid sidan av de sparprogram som presenterats och genomförts. Det har visserligen i den offentliga debatten hävdats att kulturen håller på att vittra bort, att regeringens agerande kännetecknas av kulturell nedrustning. Det är lätt att påvisa att det inte är sant. Inom utbildningsdepartementets ansvarsområde har hittills sparats ca 2 miljarder. En proportionell fördelning av denna besparing skulle ha inneburit att kultursektorn fått avstå från ca 80 miljoner. Någon sådan besparing har inte skett. Inte heller har värdet av anslagen på kultursektorn urholkats genom uteblivna förstärkningar. Förslagen i budgetpropositionen innebär att kultursektorn budgetåret 1982/83 tillförs nya resurser av samma storleksordning som under de gynnsammaste åren i slutet av 1970-talet. Och det är mer än den socialdemokratiska regeringen orkade med i en ekonomisk situation som var betydligt mindre problematisk än den nuvarande. En väsentlig del av den kulturpolitiska satsning som regeringen i år föreslår möjliggörs av den nya skatten på kassettband och det kompensationsmoment som finns inbyggt i denna. Kulturområdet — och i synnerhet musikoch filmlivet — kan härigenom ges en nödvändig stimulans. Musikområdet tillförs sammanlagt 20 miljoner. Insatser föreslås på tre olika huvudområden. För det första anvisas medel för att ge rättighetshavare på musikområdet en direkt ekonomisk ersättning för det utnyttjande av deras verk som sker genom privatkopieringen. För det andra förstärks statens bidrag kraftigt till produktion av konstnärligt högtstående och kulturpolitiskt angelägna fonogram, dvs. skivor och kassetter. För det tredje vidtas åtgärder som leder till ett ökat antal arbetstillfällen för musiker och vissa andra grupper av kulturarbetare eller till förbättrat stöd i andra former. Gemensamt för de olika insatser som föreslås är att man genom dem direkt eller indirekt kan kompensera för privatkopieringens negativa verkningar, samtidigt som man uppnår kulturpolitiskt önskvärda effekter. Det nya filmoch videoavtalet innebär att resurserna för filmen ökar med ca 33 milj.kr. Huvuddelen kommer från den frivilliga avgift som videouthyrarna har förbundit sig att erlägga till Filminstitutet. Men 8,5 milj.kr. kommer från skatten på oinspelade kassetter. Genom denna resursökning får Filminstitutet möjlighet att realisera det filmpolitiska ansvar som jag hoppas att riksdagen skall fastställa. Detta innebär att svensk filmproduktion av tillräcklig omfattning säkerställs, och att vi slår vakt om kvalitetsfilmen. Det måste finnas utrymme för konstnärligt sökande och experiment och för filmgenrer som inte tillhör de kommersiellt lönsamma. Det är vidare angeläget att skapa ökade möjligheter att visa kvalitetsfilm utanför storstadsområdena. Genom filmpolitiken skapas också förutsättningar att bevara och levandegöra kulturarvet på filmens område och att ha beredskap inför tekniska förändringar. Utöver dessa korta kommentarer till regeringsförslagens bakgrund och innebörd vill jag också summera vad som har gjorts på kulturområdet under de gångna sex åren. Jag gör det därför att det också i riksdagen från socialdemokratiskt håll stundom görs gällande att dessa år inom kulturpolitiken har präglats av minskade bidrag och reducerat statligt stöd. Jag vill visa att dessa påståenden saknar grund. Under min tid som ansvarig i regeringen för kulturfrågorna har den rena kulturbudgeten mer än fördubblats, från 657 milj.kr. budgetåret 1975/76 till 1380 milj.kr. i årets budget. Kulturpolitiken innebär långsiktigt utvecklingsarbete. Under goda år kan man lägga byggsten till byggsten i form av vidgade ramar och ökade resurser. Ibland finns det utrymme för större och mer genomgripande reformer. Ibland blir uppgiften i första hand att se till att förutsättningarna inte försämras så att mycket av det som byggts upp raseras. Vi har varit med om alla dessa olika faser av kulturpolitiskt arbete. Under de tre första budgetåren kunde vi skjuta till 130 milj.kr. i rena reformmedel inom kulturområdet — utöver vad som krävdes för att hålla jämna steg med kostnadsökningarna. Att kultursektorn i stort sett sluppit undan större direkta besparingar har, som jag redan nämnt, sin särskilda motivering. Det är dessutom så att finansieringen av verksamheten inom kulturområdet bygger på många små och genom åren noga prövade bidrag. Redan uteblivna ökningar är svåra att bära. Det är också fråga om verksamheter där kreativa mänskliga insatser spelar en avgörande roll och inte kan rationaliseras bort. Det är också av dessa skäl särskilt angeläget att vara försiktig med besparingar inom denna sektor. En genomgång av vad som har skett under de senaste sex åren ger bilden av en successiv förbättring av villkoren för olika konstarter och verksamhetsområden. De regionala museerna har fått ett nytt stödsystem, som också byggts ut. Flera av de statliga museerna har rustats upp och fått nya eller helt ombyggda lokaler. Vi lyckades avsätta 13,4 milj.kr. till byggnadsminnesvård i förra årets kärva budgetproposition, och ytterligare 5 miljoner i årets. Arkivväsendet har successivt fått förstärkningar. 1979 inrättades Arkivet för ljud och bild, samtidigt som den nya pliktleveranslagen antogs av riksdagen. Därmed fick arkivväsendet äntligen möjlighet att hinna ifatt vår tids medier, vilkas produkter annars hotats att skingras och förstöras. Filmstödet har under de här åren ökat från 8 till 25 milj.kr. i direkta statliga insatser. Det byggs ut ytterligare i samband med det filmavtal som riksdagen nu har att ta ställning till. Det är också viktigt att god film når människor i olika delar av landet. Därför omfattar de åtgärder vi föreslagit både produktion och distribution. Boken intar en särställning i kulturlivet. Vi har därför fäst stort avseende vid insatser som syftar till att främja både produktion och distribution av god litteratur. Efter en proposition 1977/78 utvidgades och ökades det statliga litteraturstödet. Även i årets kärva budgetläge har utgivningsstödet kunnat öka. Detta var nödvändigt om det skulle kunna fungera så som det var tänkt. Till detta kommer bidraget till Litteraturfrämjandet för produktion och distribution av de billiga kvalitetsserierna En bok för alla och En bok för alla barn. Det betyder att litteraturstödet mer än fördubblats mellan 1977 och 1982 — från 12,4 till 29,5 milj.kr. De böcker som produceras måste också nå ut till läsare runt om i landet. Sedan 1977 kan bokhandeln få ett statligt kreditstöd, och från 1981 utgår också ett stöd till distribution av böcker i form av en subventionerad rabatt till bokhandeln. En utredning under ledning av överdirektören Gunnar Petri har just påbörjat arbetet med att granska bokdistributionens villkor och föreslå åtgärder för att säkra denna viktiga del av vårt kulturliv. En särskilt viktig roll spelar folkbiblioteken. En utredning arbetar med att se över denna sektor. Folkbiblioteken är visserligen främst en kommunal angelägenhet, men vi har funnit det naturligt att också från statligt håll främja denna verksamhet. Det lokala biblioteksstödet innebär en stimulans för den kommunala biblioteksverksamheten. Vi har också kraftigt stött länsbibliotekens regionala verksamhet och ökat stödet till lånecentralerna i Malmö, Stockholm och Umeå, som numera fått depåfunktioner. Stödet till folkbiblioteken har därmed ökat från 14,6 milj.kr. 1976 83. Vi har under mina år i regeringen försökt att värna om den rika variationen i vårt teaterliv. De stora institutionsteatrarna dras med stora fasta kostnader, som är svåra att minska genom rationaliseringar. Det behövs medel inte bara till att täcka dessa kostnader utan också till att vidmakthålla en rikhaltig repertoar. Så har t.ex. Operan och Dramaten under dessa år fått ökade anslag med tillsammans 103 milj.kr. och Riksteatern med 44,8 milj.kr. Ett väsentligt inslag i vår politik har varit att sprida möjligheten att se teater över hela landet. Många regionala ensembler har tillkommit under denna tid. Anslagen har också växt: från 82,8 till 173,6 milj.kr. De fria grupperna är ett vitaliserande inslag i vårt kulturliv. Det statliga bidraget till dem har mer än tredubblats, från 5,1 milj.kr. i den senaste socialdemokratiska budgeten till 18,9 milj.kr. i årets budget. I förslaget till fördelning av de medel som kommer in genom kassettskatten förutskickas ytterligare 3,5 milj.kr. till de fria grupperna. Bidragen för inköp av bildkonst har i stort sett ökat i takt med inflationen, medan konstnärerna har fått vänta på de stora reformerna när det gäller ersättning för utfört arbete. I årets budgetproposition fastslogs emellertid — sedan samförstånd nåtts med KRO — principen att en visningsersättning skall utgå och samlas i en särskild fond under konstnärsnämnden. Dessutom har nya medel tillkommit: med kassettskattemedlen blir det ytterligare ca 6,5 milj.kr. som kommer bildoch formkonstnärerna till del, eller totalt 22,5 milj.kr. I årets budgetproposition finns också förslag om ett särskilt stöd för konsthantverkskooperativ. Jag vill också erinra om att vi för den statliga sektorn har ett fungerande system för utställningsersättning åt bildkonstnärerna. I några särpropositioner har vi slutligen sökt värna om vissa grupper, som kan behöva speciella stödåtgärder inom kulturområdet. Samma år kom propositionen om stöd till de handikappades kulturella verksamhet med förslag om att 18,9 milj.kr. skulle utgå för att på olika sätt förbättra de handikappades möjligheter att delta i kulturlivet. Vi har därefter förbättrat olika handikappgruppers villkor på kulturområdet. När talboksoch punktskriftsbiblioteket den 1 januari 1981 övergick till att bli en statlig myndighet, fick det ökade resurser både för produktion och utlåning av taloch punktskriftsböcker. Därtill kommer ett nytt permanent anslag för framställning av videogram på teckenspråk för döva. 1979/80 lade vi en omfattande proposition om barnkultur, där 8,5 milj.kr. fördelades på olika poster. Vår utgångspunkt var att barn bör ha tillgång till all kultur, inte bara en särskild barnkultur, och att insatserna i största möjliga utsträckning skall göras i de miljöer där barnen redan vistas, t.ex. i skolan eller förskolan. Det som gjorts är som så mycket annat bara en början, men en mycket viktig början. Kulturinsatser för barnen bör vara ett led i alla kulturinstitutioners normala verksamhet. De nya medierna — både elektroniska och eterburna — är ett område som vi ägnat stor uppmärksamhet och bl.a. låtit flera utredningar bearbeta. Jag nämner detta i det här sammanhanget, därför att medierna har så stor genomslagskraft i samhället att de aldrig kan tänkas bort ur den kulturpolitiska bilden. En stor del av den kultur vi får del av förmedlas till oss genom dessa medier. En av våra största kulturförmedlare är Sveriges Radio, och när koncernen omorganiserades 1979 fick den bl.a. 112 milj.kr., fördelade på två år, som en reell förstärkning till programverksamheten. Nya medier innebär inte bara, som många tycks tro, nya risker och hot mot traditionell kultur. De innebär också att vi får tillgång till nya kulturbärare, som det gäller att lära sig använda på bästa sätt. Behovet av en samlad mediepolitik gör sig allt starkare gällande. Jag kommer därför inom kort att tillsätta en mediekommission. Dess uppgift blir att på grundval av det omfattande utredningsmaterial som nu är tillgängligt presentera underlag för beslut om en sådan samlad mediepolitik. Därvid skall de nya mediernas plats och uppgifter i mediesamhället särskilt uppmärksammas. Herr talman! Jag har velat göra den här översikten av vad som gjorts på kultursektorn därför att det inte finns anledning att låta den nidbild som stundom tecknas stå oemotsagd. Den bild en saklig redovisning bidrar till är en annan. Den visar att regeringen slår vakt om kulturlivet och därmed om en av de viktigaste faktorerna i strävan att främja ett gott samhälle.

Herr talman! Låt mig först konstatera att den redovisning av siffror som Jan-Erik Wikström här gjorde säger mera om den kraftiga inflationen under de sex gångna åren än om förstärkningar inom kultursektorn. Jag skall längre fram återkomma till en del av det han sade. Kulturpolitik är ett medel för att stärka den sociala gemenskapen, vidga yttrandefriheten och garantera den skapande konstens frihet och utveckling. Konstnärliga uttrycksformer som litteratur, teater, film, bildkonst och musik skänker oss omistliga upplevelser. De förmedlar erfarenheter och kunskaper. Ett levande kulturliv ger kraft och framtidstro. Särskilt i vår tid behövs mycket mänsklig kraft. Vi måste återskapa framtidstron. Människan behöver inspiration för att kunna skapa. Ett vitalt kulturliv är mänsklighetens viktigaste inspirationskälla. Det finns således ett direkt samband mellan vitaliteten i vårt kulturliv och våra möjligheter att skapa en bättre framtid. I dag målas många hotbilder upp. Arbetslösheten skapar missmod och passivitet. Den s.k. ekonomiska krisen föder resignation och hopplöshet. Den kommersiella masskulturen kväver människors självkänsla. Den nya individualismen, predikad av många i vår tid, hindrar människor att få uppleva en livgivande gemenskap. Vi måste naturligtvis sätta in all kraft på att häva den ekonomiska krisen. Men jag är angelägen att betona att ekonomisk balans inte i sig löser alla av dagens problem. Skall vi kunna tillgodose människors stora behov av gemenskap och Nr 162 personlig utveckling måste kulturpolitiken få en framskjuten och alltmer Onsdagen den aktiv roll. Och den måste utformas så, att den utvecklar ett kulturliv med 2 juni 1982 bred folklig förankring. Socialdemokratin vill utveckla en kulturpolitik som tillgodoser människors behov av kultur i sin vardagsmiljö. Därför lägger vi stor vikt vid folkrörelsernas och föreningslivets arbetsvillkor. Vi tycker det är angeläget att fullfölja regionaliseringen av kulturinstitutionernas uppbyggnad. Det gäller bl.a. teater, musik och museiverksamheten. Vi anser att insatserna för barn skall prioriteras. Det är särskilt viktigt att hos barn och ungdom skapa framtidstro och skaparlust. Catarina Rönnung kommer att utveckla de socialdemokratiska förslagen i fråga om barnkultur. Tyra Johansson skall i sitt inlägg ta upp bl.a. regionmusiken och vissa insatser för de handikappade. Jag skall i mitt anförande utveckla några synpunkter i fråga om ersättningar till de konstnärligt yrkesverksamma, om litteraturen och om filmen. Först tvingas jag rikta några anmärkningar mot regeringens sätt att presentera sina förslag. Kulturutskottet uttalar nämligen stark kritik mot det tillvägagångssätt som regeringen har tillämpat. Den budgetproposition som presenterades i januari innehöll i formell mening ett fullständigt förslag till medelsanvisningar. Vi riksdagsledamöter och oppositionspartier hade detta att utgå ifrån när vi presenterade våra alternativ. I mars lade sedan regeringen fram ett förslag, proposition 128, som i flera avseenden upphävde budgetpropositionens förslag. Dessa nya förslag gjordes dock beroende av intäkter från en skatt på oinspelade kassetter. Men förslag om denna skatt redovisades inte förrän motionstiden på proposition 128 hade gått ut. För att ytterligare krångla till riksdagsbehandlingen gjordes det filmoch videoavtal som redovisas i proposition 1981/82:111 beroende av att skatten på oinspelade kassetter genomfördes. Detta har i någon mån belysts tidigare i debatten om kassettavgiften. Detta sätt att framlägga förslag till riksdagen är klandervärt. Det är oförsvarligt. Det har allvarligt försenat arbetet i riksdagens utskott, och därmed också skapat betydande svårigheter för de många myndigheter och organisationer som är beroende av riksdagsbeslut för att genomföra sin budgetplanering. Kulturutskottets folkpartister och centerpartister försöker pliktskyldigast urskulda regeringen. Men ursäkten kan inte godtas. Regeringen borde, om den ville göra ökade insatser på kulturområdet beroende av inkomster från en kassettskatt, först ha förelagt riksdagen förslag om denna kassettskatt. Efter beslut om en kassettskatt kunde så förslaget om resurser till kulturområdet ha presenterats. Nu gjorde man tvärtom. Man kan skylla på tidsnöd, men regeringen har haft god tid på sig. Redan 1979 redovisade statens kulturråd förslaget om kassettavgift. I mars 1981 uttalade kulturutskottet att regeringen snarast borde ta upp detta kulturrådets förslag till 27 slutlig prövning. Mot denna bakgrund är det i högsta grad anmärkningsvärt att regeringen redovisat sina förslag så sent. Och trots detta långa dröjsmål var förslaget om kassettskatt, som redan har belysts, så illa genomarbetat att skatteutskottet fått göra om det helt och hållet. Regeringen har gjort förslaget om ytterligare 40 milj.kr. till kulturområdet beroende av att den kassettskatt som beräknas inbringa 120 milj.kr. införes. Detta beroendeförhållande blir visserligen inte resultatet i formell mening — men i realiteten. När det i utskottsarbetet framkom att riksdagsmajoriteten troligen inte skulle komma att godkänna regeringens förslag om kassettskatt, förklarade sig regeringspartierna, till min stora förvåning, beredda att rösta emot sin egen proposition om ökade insatser för kulturen. Så svagt var engagemanget för kulturen. Nu berömmer sig Jan-Erik Wikström av de här förstärkningarna — det var i och för sig väntat. Det är emellertid en skatt, en avgift, inom kulturområdet som är tre gånger större än det som betalas ut, och som skall finansiera vissa andra insatser inom kulturområdet. Det är inte så ärorikt ur politisk synpunkt. Vi socialdemokrater förklarade oss beredda att rösta för vår föreslagna förstärkning av kultursektorn med 50 milj.kr., oavsett om en kassettskatt skulle kunna beslutas av riksdagen redan under våren. Vi anser att kulturen inte skall bli lidande därför att regeringen har totat ihop ett dåligt skatteförslag. Vi tycker också att de ökade kulturanslagen måste ges i form av säkra pengar. Regeringen har i propositionen gjort storleken av kulturanslagen beroende av hur mycket kassettskattepengar som flyter in. Skulle skatteintäkterna minska, minskar också stödet till kulturen, enligt regeringens förslag. Det är en icke acceptabel ordning. Det skulle innebära att t.ex. författare och bildkonstnärer kan bli återbetalningsskyldiga, om svenska folket minskar sina inköp av videokassetter. På den: här punkten korrigerar kulturutskottet regeringens förslag. Utskottet tillstyrker de principer som vi föreslår i den socialdemokratiska motionen. De beslutade anslagen måste ligga fast. De får inte på det sätt som regeringen har föreslagit göras villkorliga. Ersättningen till konstnärliga och litterära yrkesutövare för utnyttjande av deras verk som bilder och böcker måste höjas i rimlig anpassning till den allmänna löneutvecklingen. Vi föreslår därför en höjning av biblioteksersättningen från 32 öre till 36 öre för hemlån. Vi ansluter oss naturligtvis till förslaget om visningsersättning till bildkonstnärer och konsthantverkare, och vi hälsar med tillfredsställelse att utrymme skapats för en höjning av denna ersättning med 5 milj.kr. att utgå enligt de principer som anges i den socialdemokratiska motionen. När det gäller den höjda ersättningen till författare tycker vi det är bra att folkpartiets och centerns representanter i utskottet gått ifrån regeringens förslag till konstruktion. Vad utbildningsministern där föreslår är en återgång till gamla tiders bidragstänkande i stället för principen om ersättning för utfört arbete. Jag fattar inte att Jan-Erik Wikström har fallit offer för sådana tankar. Varningar från författarna har inte saknats, så förslaget kan nu inte ha tillkommit av en slump. Beträffande litteraturen anser vi socialdemokrater att en tydlig prioritering måste göras. Boken är det viktigaste mediet i kulturarbetet. Därför skall biblioteken, enligt vår mening, tillhandahålla boklån utan avgift. Anslagen till biblioteken måste vara av sådan storlek att de årligen kan förses med de viktigaste delarna av bokutgivningen. Jan-Erik Wikström beskriver problemen på litteraturområdet som en distributionskris. Trots detta flyttar han över pengar från distribution till produktion. Stödet till folkbiblioteken beskärs med 4 milj.kr. till förmån för stöd till förlagen, trots att det finns ett bokberg motsvarande tre års utgivning. Hur kan Jan-Erik Wikström försvara en sådan åtgärd? Vi motsätter oss inte förstärkningar av litteraturstödet men anser inte att de skall betalas med pengar från folkbiblioteken. Jag lade märke till att Jan-Erik Wikström också berömde sig av att stödet till den lokala biblioteksverksamheten har ökat. Men vad det egentligen handlar om är en kraftig minskning i regeringens förslag. Dessutom aviserar Jan-Erik Wikström att statsbidraget till folkbiblioteksverksamheten helt skall tas bort. Efter många turer och stor vånda inom regeringspartierna har vi lyckligtvis fått med dem på att öka statsbidraget till folkbiblioteken med 1,5 milj.kr. utöver regeringens förslag. Tyvärr innebär också detta en viss urholkning av anslaget till folkbiblioteken, men vi noterar naturligtvis uppräkningen med tillfredsställelse. Vi har nått enighet i utskottet om att bokdistributionsutredningen bör ges ett ökat parlamentariskt inslag, som vi föreslagit i vår motion. Tyvärr har vi inte vunnit gehör för vårt förslag om att införa ett system med rabatterade inköp av böcker till folkbiblioteken. Vi menar att det i ett läge då många kommuner har svårt att ikläda sig ett vidgat ansvar för bokdistributionen är det för det första angeläget att staten inte minskar sitt åtagande. För det andra bör det statliga litteraturstödet också förknippas med garantier för att böcker hålls tillgängliga i bibliotek. I avvaktan på att bokdistributionsutredningen kan presentera ett samlat förslag måste vissa omedelbara åtgärder vidtas. Vi har därför föreslagit ett temporärt system med en särskild stödrabatt för folkbibliotekens inköp av den litteratur som producerats med hjälp av litteraturstöd. Detta system skulle underlätta för framför allt de fattiga kommunerna att hålla sig med välsorterade bibliotek. Det skulle bidra till att utjämna biblioteksstandarden i landet, vilket är mycket angeläget. För detta ändamål anvisar vi 10 milj.kr. Utskottsmajoriteten avvisar förslaget med några få ord om att folkbiblioteksutredningen pågår. Jag frågar: Har inte majoriteten uppmärksammat att folkbiblioteksutredningen har order om att hålla sig inom nuvarande ekonomiska ramar? Den har i dag inga möjligheter att lägga ett förslag om nytt stödsystem av denna modell. F. ö. vill ju utbildningsministern ytterligare utarma folkbiblioteksutredningens mandat genom att helt avskaffa statsbidraget till folkbiblioteken. Så några ord om filmen. Också här har regeringen först tagit lång tid på sig med arbetet för att i slutskedet utföra ett hastverk. Jag vill erinra om att vi tidigt föreslog tillsättande av en filmutredning. Det motsatte sig de borgerliga. I stället valde regeringen att arbeta med en beredning knuten till departementet. Ända fram till årsskiftet 1981-1982 hände väldigt litet i denna beredning. Men för att regeringen skulle hinna redovisa en filmproposition under vårriksdagen drevs ett filmoch videoavtal fram under några få månader. Jag noterar att propositionen inte innehåller någon hemställan om riksdagens godkännande av det nya filmavtalet som sådant. Det är f. ö. utomordentligt svårt att avgöra vad som ligger i regeringens förslag att riksdagen skall godkänna inriktningen av åtgärderna på filmoch videoområdet. Kulturutskottet har här tvingats göra en egen tolkning och avgränsning. Propositionen påminner i detta hänseende om regeringens förslag 1979 till riktlinjer för barnkultur som kulturutskottet ansåg sig tvunget att underkänna. Hade regeringen valt att bearbeta filmfrågan i en utredning, vars förslag fått gå ut på remiss, hade den i alla avseenden haft ett bättre genomarbetat och förankrat förslag. I det uppkomna läget kan det icke uteslutas att vissa justeringar kan behöva göras under avtalsperioden. På ett par punkter vill vi redan nu göra erinringar. Den avgift som uthyrare av video skall erlägga till Filminstitutet bör enligt vår mening justeras minst vart tredje år. Eftersom avgiften redan inledningsvis har satts relativt lågt och dessutom inte indexreglerats, kan värdet av denna avgift inom kort ha allvarligt urholkats av inflationen. Vi anser också att mandatperioderna för Filminstitutets styrelse bör anpassas till perioderna för allmänna val. Det kan inte vara en rimlig ordning att den nuvarande regeringen tillsätter en styrelse för tre års mandatperiod. I propositionen föreslås en särskild försöksverksamhet med lokalt arbete med video. För ändamålet anvisas 2 milj.kr. Försöken skall handhas av Filminstitutet. Vi anser att det är fel att splittra försöken på detta område. F. n. arbetar utbildningsradion med liknande verksamhet, bl.a. med ett speciellt försök i Södertälje. Vi menar att det vore en klar fördel om de extra medel som nu föreslås ställdes till utbildningsradions förfogande för att där förstärka och bygga ut insatserna. Den ekonomiska åtstramningen har skapat stor oro i kulturkretsar. Såväl institutioner som fria kulturarbetare känner mycket påtagligt av ökade svårigheter. Protesterna och demonstrationerna har varit många under året. Den samlade borgerliga kulturpolitik som erbjuds är mycket oklar. Centerpartiet intar en tämligen passiv hållning till kulturpolitiken. Moderaterna företräder en kulturpolitik där de fria kommersiella marknadskrafter na ges allt större spelrum. Glömda är de kulturpolitiska målen. Samhällets insatser begränsas. Moderaterna föreslår nu hårda nedskärningar av kulturbudgeten. Vid den utfrågning av representanter för partierna som ägde rum på Sergels torg förra veckan lade jag märke till att moderaternas företrädare Elisabeth Fleetwood framträdde med mycket välvilliga attityder. Men när vi nu snart går till omröstning, visar det sig att moderaterna intar en kall och avvisande hållning till insatser på kulturområdet. Folkpartiet har försökt framstå som aktivt och generöst. Men även Jan-Erik Wikströms personliga engagemang har svalnat. Också i folkpartiets kulturpolitik har man tonat ner de kulturpolitiska målen. Nu gjorde Jan-Erik Wikström ett försök att summera sex års fögderi inom kultursektorn — jag vet inte om det skall betraktas som ett testamente inför en säker avgång. Jag lade märke till att han rubricerade insatserna som en fördubbling av anslagen, men som jag sade inledningsvis är det mera en beskrivning av inflationen. Successiv förbättring talade han om och räknade upp en del reformer. Många av de reformerna består av att pengar har flyttats från det ena kulturområdet till det andra. Jag tycker att Jan-Erik Wikström befinner sig ganska långt från verkligheten om han vill ge intryck av att kultursektorn lever i högönskelig välmåga. Den lever fastmer i ett ganska kärvt och i flera avseenden prekärt läge. Jan-Erik Wikström kan inte vara obekant med de många problem som både institutioner och fria kulturarbetare har anmält till departementet. Den borgerliga kampen mot den gemensamma sektorn slår också väldigt hårt mot kulturen. Kulturinstitutioner är ju viktiga delar av den gemensamma sektorn, och när vi socialdemokrater slår vakt om den gemensamma sektorn sker det också av omsorg om kulturinstitutionerna. Så visar det sig också att de socialdemokratiskt styrda kommunerna i genomsnitt satsar ca 20 96 mer på kultur än de borgerliga. Detta är särskilt viktigt att komma ihåg, eftersom kommunerna ju svarar för den större andelen av samhällets ansvar på kulturområdet. Men också staten måste ta sitt ansvar. Vi föreslår därför en förstärkning av insatserna för barnkulturen med ca 20 miljoner, en ökning av biblioteksersättningen och ett särskilt stöd om 10 miljoner till inköp av litteratur till folkbiblioteken. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till de socialdemokratiska reservationerna vid kulturutskottets betänkande.

Herr talman! Jo, Georg Andersson, jag vet väl vilket läge kulturen och kulturarbetarna befinner sig i. Det är därför vi har kämpat för att trots ekonomiska svårigheter få fram ökade resurser till kultursektorn. Men var finns i Georg Anderssons inlägg värmen, engagemanget, lidelsen för kulturen, generositeten, erkännandet av vad som har gjorts? Han talar som en sur gammal byråkrat om formalia: Man borde först ha lagt fram förslaget om kassettskatten, och sedan kunde man ett annat år ha fördelat pengarna, för se, det blev ju besvärligt för utskottet. Är det inte fantastiskt? Kulturarbetarna ropar på pengar. Genom den här skatten får vi 40 miljoner, som vi under detta svåra år kan tillföra kultursektorn. Kulturarbetarna är naturligtvis glada och säger: Vi önskar att vi hade fått ännu mer. Så kommer Georg Andersson: Nej, det här var inte bra ur byråkratisk synpunkt! Man skulle ha lagt fram det på ett annat sätt. Anslagen skulle ha samlats ihop. Jag skall läsa upp Georg Anderssons synpunkter när jag träffar kulturarbetarna nästa gång. När de socialdemokratiska kulturarbetarna samlades på Brunnsvik hade jag svårt att förstå varför debatten i så stor utsträckning kom att handla om Georg Andersson. I dag har jag fått en viss belysning av det.

Herr talman! Nu har riksdagens rekord i fråga om demagogi slagits. Detta var bara ett demagogiskt inlägg. Jan-Erik Wikström säger att jag talar som en sur byråkrat. Jag representerar kulturutskottet och har skyldighet att redovisa vilka svårigheter som har uppstått genom den handläggning av den här frågan regeringen har valt. Men viktigare är: Jag har icke föreslagit att man skall vänta ytterligare ett år. Jag sade att ni borde ha kommit med kassettskatten tidigare. 1979 hade ni förslaget. 1981 krävde vi att ni skulle skynda på arbetet. Hade ni kommit då, så hade ni haft pengarna mycket tidigare. Kom också ihåg, Jan-Erik Wikström, att när vi satt i utskottet och arbetade med det här sade man från centern och folkpartiet: Får vi inte igenom den här skatten på 120 miljoner, då blir det inga extra pengar till kulturen. Vi sade då: Ni kan väl inte låta kulturen vänta på den nödvändiga förstärkningen! Vi är beredda att göra vår insats med 50 miljoner nu, alldeles oavsett om kassettskatten kan införas från den 1 juli. Så förhåller det sig. Ni var beredda att offra kultursektorn för det byråkratiska och budgettekniska kravet att få igenom en skatt på 120 milj.kr. Det är sanningen. Det är obehagligt att Jan-Erik Wikström på det här sättet tillgriper demagogiska slängar. Beskriv verkligheten! Den ser ut som jag har beskrivit den. Kulturen ropar efter pengar. Ja, men ge den då pengar! Ni kräver alltså att skatt skall tas in, men presentera då förslaget i tid. Så var det med värmen, engagemanget och lidelsen när regeringen hanterade kulturfrågorna. Efter många turer har vi ändå lyckats komma fram till en lösning. Men om lidelsen, värmen och engagemanget kvarstår, rekommendera då de borgerliga ledamöterna att rösta för en förstärkning av biblioteksersättningen, som vi föreslår, och att rösta för en förstärkning när det gäller inköpen av litteratur. Det rör sig ändå om det område som Jan-Erik Wikström påstår sig prioritera, nämligen litteraturen och biblioteken.
Herr talman! Man kan hantera svårigheter i riksdagsarbetet på olika sätt. Jag vill gärna ge skatteutskottets ordförande och ledamöter, som arbetat med den här mycket komplicerade frågan, en eloge. Jag förstår att det skattetekniskt och även ur andra synpunkter är svårt att komma fram till en lösning. Man gjorde ett gott arbete. Man klagade inte över att det blev extra mycket besvär, att man fick ha extra sammanträden. Man ansåg att saken var viktig. Det tycker också jag att den är. Och när en sak är viktig får medarbetarna på departementet jobba på övertid. Det gör de gärna, därför att det kommer kulturen till godo. Jag skulle önska att det också i inläggen från kulturutskottets ordförande fanns litet grand av känslan att visst kan det vara mödosamt ibland, men vad vi har åstadkommit är ju detta tillskott till kulturen. Det är ändå det som är det väsentliga, inte att det ibland blir mödosamt i riksdagsarbetet. Det blir det förvisso ganska ofta, men glädjen bland de berörda måste ju ändå bli stor när vi — det vill jag gärna framhålla — med gemensamma ansträngningar har klarat ut det här.

Herr talman! Från skatteutskottets sida har man klagat över att regeringen inte varit representerad när det gällde att försvara skatteförslaget. Nu uppträder Jan-Erik Wikström i debatten som om han vore budgetminister och försvarar skatteförslaget. Jag trodde att vi diskuterade kulturfrågor. I kulturutskottet har vi inte behandlat skatteförslaget. Vi har behandlat frågan om förstärkningar till kultursektorn, Tidigt i april var vi socialdemokrater beredda — jag gick också ut med ett offentligt uttalande — att tillstyrka förslaget, vid behandlingen i kulturutskottet, om ökade insatser med 50 milj.kr. till kultursektorn. Vi hade kunnat fatta beslut i april månad, men de borgerliga ledamöterna — centerns och folkpartiets representanter — sade: Nej, vi kan inte anta detta förslag, förrän vi har fått försäkringar från skatteutskottet om att vi har 120 milj.kr. att ta av. Först då kan vi ge kultursektorn 40 milj.kr. Om det hos Jan-Erik Wikström hade funnits lidelse, värme och engagemang för kulturen, kunde han ha sagt till sina kolleger i kulturutskottet: Gå nu med på det socialdemokratiska förslaget, så vi får fram pengarna och i så god tid att kulturinstitutioner och organisationer runt om i landet får litet tid för sitt budgetarbete! Jag klagar inte över arbetet i riksdagen. Jag redovisade bara de problem som drabbat alla som berörs av riksdagsbeslutet.
Herr talman! Det är huvudsakligen Georg Andersson som har uppehållit sig vid riksdagsarbetets komplikationer, och det är väldigt intressant. Men litet grand av glädje över det resultat som vi har uppnått beträffande kulturen skulle väl ändå kunna få skina igenom. Det är ju det vi till sist är kallade att syssla med.